Herr talman! I det betänkande från jordbruksutskottet som riksdagen nu haratt behandla kan konstateras, att vi från centerpartiet inte lyckats skapa en majoritet för alla de förändringar som vi yrkat på i vår partimotion. Men det bör sägas, att i många väsentliga frågor har det varit möjligt att få ett enigt utskott att formulera mer preciserade skrivningar och uttalade riktlinjer än vad som givits i propositionen.

Med det uttalande utskottet nu gör föreligger inte längre några oklarheter. På s. 34 i utskottsbetänkandet gör utskottet en tolkning av lönsamhetskriteriet, som gör att vi kan avstå ifrån att fullfölja vårt motionskrav på en lagändring. Utskottet uttalar följande: ”Utskottet tolkar jordbruksministerns uttalande så att därmed åsyftas de ekonomiska förutsättningarna även för producenten och att alltså kraven på skogsskötseln måste stå i överensstämmelse med önskemålet om att skogsbruket skall ge skogsägaren ett tillfredsställande ekonomiskt utbyte. Utskottet finner för sin del detta betraktelsesätt riktigt.” Med dessa förklaringar har en bättre grund lagts för den framtida skogspolitken, och jag vill uttrycka min uppskattning av att det kring dessa viktiga principiella frågeställningar har varit möjligt att samla ett enigt utskott. På s. 35 framhåller ett likaså enigt utskott att skötselföreskrifterna för naturreservat skall utformas på det sätt som ger rimlig avvägning mellan naturvårdsintressena och skogsbrukets intressen. Och utskottet utgår ifrån att när det gäller skadeinsekter måste skogsskyddet ta över det rena naturvårdsintresset — i annat fall skulle ett sådant angrepp kunna bli en yngelhärd som skulle kunna skada närliggande skog. På s. 39 gör utskottet ett klarläggande som gäller 7 § i lagförslaget. Detta klarläggande, som rör detaljföreskrifter, är så viktigt att regeringen eller myndighet som har att utfärda föreskrifter har anledning att noga läsa vad som sagts av utskottet i denna fråga liksom det som anförs i motionen 2215: På s. 53 redovisas utskottets uppfattning om bidrag för omplantering efter snytbaggeangrepp. Här har ett enigt utskott med anledning av vår motion gjort en samskrivning, som innebär att omplanteringsbidrag skall kunna utgå fortsättningsvis även för skador som uppstått på 1977 och 1978 års planteringar. Utskottets ställningstagande innebär att bidragen skall utbetalas inom angiven ram men är ändå en klar förbättring i förhållande till propositionens förslag. I utskottsbetänkandet finns i övrigt klarlägganden och preciseringar av sådan art, att de i och för sig skulle vara förtjänta av att omnämnas — men jag förutsätter att de som skall ansvara för omsättandet i praktiken av riksdagens beslut läser propositionen, utskottsbetänkandet och motionerna parallellt när de skall se till att riksdagsbeslutet kommer till klart uttryck i författningar och kungörelser. Jag övergår nu till att något kommentera de frågor där vi inte har blivit överens i utskottet och där centern har redovisat sina yrkanden i reservationer. I reservation 14 redovisas vårt förslag till hur bidragsreglerna för det skogliga stödområdet bör utformas. I denna fråga har socialdemokraterna och centerpartiet samma uppfattning, nämligen att propositionens förslag innebär en försämring i förhållande till de regler som nu gäller. Vi vill behålla bidragsreglerna som de nu ser ut, eftersom man annars riskerar en sänkt ambitionsnivå och bidragen har en klar sysselsättningseffekt. Vad som skiljer socialdemokraternas förslag från vårt är finansieringssättet. Socialdemokraterna vill höja skogsvårdsavgiften från 0,9 9/00 på skogsbruksvärdet till 1,3 26 av samma värde. Det ökade avgiftsuttaget blir enormt och innebär att skogsägare solidariskt och gemensamt, oberoende av om det är enskilda, statliga, bolagseller kyrkoskogar, skall finansiera varandras skogsvårdsåtgärder. Det är klart att man kan se socialdemokraternas förslag som ett alternativ till ett skogsvårdskonto, som en majoritet av utredningen föreslog. Men det kan också ses som en uttalad önskan om att de olika skogsägarkategorierna samfällt skall stå för åtgärder som kan betraktas som statliga utgifter. Jag erinrar om vad utskottet sagt på den punkten, att man exempelvis kan vidta regionalpolitiska åtgärder och att skogsvårdsavgiften i första hand skall användas till ändamål som alla skogsägarkategorier har gemensam nytta av. Det socialdemokratiska förslaget tar ingen hänsyn till de olika skogsägarkategorierna eller till den omfördelning av pengarna som på detta sätt skulle kunna ske. Centerpartiets förslag är att dessa åtgärder skall finansieras på samma sätt som hitintills, dvs. i huvudsak av budgetmedel, eftersom en sådan åtgärd i första hand är hänförlig till regionalpolitiska insatser och ytterst betingad av klimatologiska skillnader. Jag yrkar bifall till reservationen 14. Filip Johansson kommer senare att ytterligare redovisa vår syn på denna fråga. Som en röstförklaring vill jag redan nu säga att om vår reservation slås ut av reservationen 13, kommer centerpartiet i den följande voteringen att lägga ned sina röster. I reservation 16 redogör vi utförligt för motiven till införande av klenvirkesstöd. Jag vill betona att detta klenvirkesstöd inte skall sättas i samband med den nu av regeringen och utskottet förordade tillfälliga skogsstimulansen. Denna senare är i allra högsta grad tillfälligt gällande under detta år, medan vårt förslag till klenvirkesstöd syftar till att initiera ett tillvaratagande av skogsråvara, som i dag i huvudsak lämnas kvar i skogarna och saknar köpare. Filosofin bakom vårt förslag är helt enkelt att samtidigt som man genom tillvaratagandet av detta avfall för energianvändning, som skulle kunna tillföra landet betydande mängder energi, skulle vi få en bättre skogshygien som i sin tur skulle innebära minskade risker för insektsangrepp av olika slag på den växande skogen. Tyvärr är utskottsmajoriteten ännu inte villig att se energiproblemet i ett längre perspektiv eller att förstå att en sådan verksamhet som vi åsyftar tar tid att bygga upp och att det är just därför som det är bråttom att fatta det beslut som ger detta skogsavfall ett ekonomiskt värde. På sikt, när verksamheten är etablerad, kan man på goda grunder räkna med ett pris på skogsavfallet som gör att den nu av oss önskade stimulansen kan upphöra. Jag yrkar bifall till reservationen 16. I reservationen 18 vill vi ha en omfördelning av bidragsramen till skogsbruksplaner så att mera utgår till dessa än till de översiktliga planer som skall kunna utföras av skogsvårdsstyrelsen. Vi har den uppfattningen att de enskilda skogsbruksplanerna är av största intresse, och därför är det angeläget att ramarna är så stora att bidragen som utlovas verkligen kan utgå. Jag yrkar bifall till reservationen 18. I reservationen 20 har vi tagit upp frågan om ökad forskning rörande skogsskydd. Skogsskyddet mot skadeinsekter är f. n. ett allvarligt problem. Vi känner till situationen i Värmland med granbarkborrens skadeverkningar, vi kännertill problemen med att komma till rätta med snytbaggens härjningar på det unga plantmaterialet, vi känner till märgborreskadorna osv. Det är nödvändigt att nu göra en kraftansträngning för att söka lösningar på dessa problem som f. n. orsakar skador i 100-miljonersklassen. För detta syfte krävs ökade grundläggande biologiska kunskaper, och vårt förslag är ett extra forskningsanslag på 5 milj.kr. Jag yrkar bifall till reservationen 20. Slutligen, när det gäller reservationen 21, till vilken även moderata samlingspartiets ledamöter anslutit sig, finns här anledning erinra om att reservationen bygger på två flerpartimotioner, där yrkandet gäller ett visst utveckiingsarbete för hästredskap samt utbildningsfrågor. Bägge motionskraven är ekonomiskt blygsamma. Skulle motionerna bifallas, kommer de ekonomiska konsekvenserna inte ens att vara förnimbara för statskassan. Däremot skulle riksdagens positiva inställning alltsedan 1975 när det gäller hästfrågor i samband med skogsfrågor ytterligare bekräftas.

Jag yrkar bifall till reservationen 21. Det skulle, herr talman, finnas anledning att här inför kammaren kanske mera ingående och vid flera punkter i utskottsbetänkandet framföra ytterligare synpunkter på betänkandet i dess helhet. Med hänsyn till den arbetsbelastning kammaren har under dessa sista arbetsveckor har jag dock inskränkt mitt anförande till de ur min synpunkt mera väsentliga frågorna. När det gäller skogspolitiken som mål och medel mera allmänt och ur principiell synpunkt nöjer jag mig därför i dag med att hänvisa till det särskilda yttrande som är avgivet av de centerpartistiska ledamöterna i utskottet. Får jag sedan, herr talman, något beröra det som herr Lundkvist tog upp i sitt anförande. Herr Lundkvist säger här att den stora faran för skogsvården och den kommande skogsproduktionen är de stora brister som finns inom privatskogsbruket och framför allt bland de små skogsägarkategorierna inom privatskogsbruket. Detta är ett både intressant och djärvt påstående, skulle jag vilja säga. Skogsutredningen försökte under ett antal år på 1970-talet att bl.a. analysera den här situationen. Men trots all den kunskap som i skogsutredningen var församlad i form av experter och specialister lyckades den inte komma fram till samma slutsats som herr Lundkvist. Det skulle därför vara intressant att få veta var herr Lundkvist har fått sin sakkunskap ifrån. Får jag sedan också säga att jag, när herr Lundkvist slutligen tar upp frågan om ett skogligt handlingsprogram och talar om skandal och ovilja, tycker det finns anledning att påminna om att allt har sin tid och sin plats. Under de veckor riksdagen har kvar får vi vid två tillfällen — dels när vi diskuterar de skogliga stimulansåtgärderna, dels när vi diskuterar aktieköpet i NCB och Södra skogsägarna samt statens skogsengagemang i övrigt — ta upp just den problematiken. Jag tycker däremot inte att den hör hemma här, när vi diskuterar den kommande skogsvårdslagen, dess verkningar osv., som vi har biträtt. Jag yrkar, herr talman, bifall till den centerpartistiska reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Helt kort till Anders Dahlgren om skogsvårdsavgiften och våra motiv för att använda oss av den. Vi tycker för vår del att det i och för sig är rätt naturligt att man också inom skogsbruket som kollektiv kan solidariskt medverka till att utjämna de skillnader som finns på grund av olika möjligheter att driva skogsbruk, så att man ekonomiskt kan hjälpa dem som har sämre förutsättningar. Detta är det motiv som har väglett oss när vi på det här sättet vill utnyttja skogsvårdsavgiften. Den eftersläpning som man kan konstatera när det gäller vissa delar av småskogsbruket tror jag är ofrånkomlig — och det misstänker jag att Anders Dahlgren kan hålla med mig om när han får tänka efter — eftersom vi i dag inom stora områden har mycket splittrade enheter. Det är små bitar, där det är praktiskt taget omöjligt att driva ett rationellt skogsbruk. Vi har stora bekymmer när det gäller att man i dessa enheter skall kunna få fram en ordentlig skogsvård. Där finns det otvivelaktigt — i varje fall som jag har förstått det — betydande bekymmer för att just den rad av insatser som jag nämnde icke blir gjorda. Här har vi en möjlighet att kunna ta fram mera virke och i någon mån täppa igen råvarusvackan. Jag har sagt att det finns många skogsägare som sköter skogsvården på ett utomordentligt sätt. Men vi har också många skogsägare som, eftersom de kanske inte är beroende av den här skogsbiten i samma grad som den som är självverksam, sköter skogsvården dåligt. Där finns insatser att göra. Jag talade om en skandal, Anders Dahlgren, och anledningen till att jag tog upp denna fråga redan nu är att tiden hastar. Om vi i en begynnande högkonjunktur till hösten icke får fram virke för att klara sysselsättningen och klara de behov som föreligger inom den skogsindustri som staten med olika medel har försökt hjälpa ur en mycket svår situation, så betraktar jag det som en stor skandal. Det kan inte få vara på det sättet att staten först med olika medel skall hjälpa industrin att komma på fötter igen, och sedan skall vi få ta hand om dem som blir arbetslösa därför att råvara inte kommer fram tiil industrin, av skäl som Anders Dahlgren känner till lika bra som jag.

Herr talman! Det var inte mycket till svar som Svante Lundkvist lyckades mobilisera i angreppet på de små skogsbruksägarna. Vilka i det här landet är det som har åstadkommit de stora kalytorna som vi sedan var tvungna att lagstifta mot här i riksdagen? Var det de små skogsbruksägarna? Vilka är det i det här landet som använder de kemiska medlen som väcker sådan oro och som vi också behandlat i utskottsbetänkandet? Är det de små skogsägarna? Att deras fastigheter är små är ju inget skäl att säga att de inte bedriver ett rationellt skogsbruk eller att de inte skulle bedriva en god skogsvård. Det är ju så — och det är väl en tanke som inte är Svante Lundkvist främmande — att vii det här landet för att få större styrka ofta organiserar oss fackligt och i ekonomiska föreningar. Jag uppfattar det som Svante Lundkvist sagt så, att han påstår att skogsägarrörelsen har inte genom sina föreningar lyckats få fram den skogsvård som man skulle kunna begära, och det tycker jag är ett felaktigt påstående. När det gäller skogsvårdsavgifterna är det ändå på det sättet att det system som Svante Lundkvist förordar har i sig stora inbyggda orättvisor. Eftersom skogsvårdsavgiften betalas av alla skogsmarksägare skulle förslaget innebära att skogsmarksägare som normalt inte — eller låt mig säga aldrig — använder kemisk röjning exempelvis utan normalt använder manuell röjning skulle få betala en högre avgift, vilken skulle gå till domänverket, till statens skogar, till bolagsskogarna, till kyrkans skogar. Det är dessa sistnämnda som i allra högsta grad använder kemisk bearbetning. Och ni har ju i ert förslag framhållit att om kommunen säger att man skall bekämpa på mekanisk väg, så skall man få pengar av skogsvårdsavgiftsmedel. Det betecknar jag som ett sätt att ta från de små för att ge till de stora, och det är ett system som vi inte ställer upp på. När det gäller den virkesskandal som ännu inte finns — och som jag hoppas inte skall komma — men som herr Lundkvist befarar skall komma vill jag ställa frågan: Menar Svante Lundkvist, som talesman för socialdemokraterna, att en skogsmarksägare skall tvingas leverera virke, även om det i virket inte finns någon lönsamhet? Eller delar Svante Lundkvist uppfattningen att skogsmarksägaren alltid skall ha betalt för vad det kostar att ta fram virket till industrin och därefter ha ett rotnetto?

Herr talman! Det kan naturligtvis inte vara Anders Dahlgren obekant att vi har bekymmer med att få fram råvara, även råvara som skulle kunna tas fram på ett lönsamt sätt.

I det läge vi riskerar att hamna i — brist på skogsråvara och arbetslösa människor i en högkonjunktur inom skogsindustrin när industrin behöver konsolidera sig — och efter den skogspolitik som under de senaste åren har bedrivits är det enligt min mening ingenting mindre än en skandal, om detta problem icke kan lösas. Anders Dahlgren frågar: Hur skall vi klara detta? Vi har redan tidigt i januari månad påpekat nödvändigheten av att med stimulanser åstadkomma förbättringar, och vi har lagt fram förslag. Men det tog mycket lång tid innan regeringen fick fram en proposition om skogspolitiken. Jag föreställer mig att även Anders Dahlgren begriper att det nu är sent. Men jag upplever det som att han menar att vi bara skall ge upp och låta de människor som arbetar inom skogsindustrin ta smällen, för det finns ingen lösning på problemet. När det gäller de små skogsbruken gick Anders Dahlgren över till att tala om andra åtgärder än dem jag nämnde. Det är väl ändå ofrånkomligt att vi i detta land har ganska många splittrade, små enheter, som skulle kunna brukas på ett betydligt förståndigare sätt. Och nog har Anders Dahlgren som skogsman när han har varit ute i bygderna upplevt att det är mycket ogjort på de små enheterna, när det gäller både röjning och avverkning av avverk ningsmogen skog. Och nog finns här insatser att göra som motiverar att vi också här försöker ta ett extra tag, och det är vad vi har uttalat oss för.
Herr talman! Jag är på det klara med att det finns insatser att göra. Vad jag har reagerat mot är att Svante Lundkvist ensidigt har inriktat sig på det mindre bondeskogsbruket och sagt att det är där insatserna måste göras. Vi kan vara överens om att vi kan göra stora insatser i det totala skogsbruket, men peka inte ut en grupp på detta sätt — det är inte rättvist. Det finns fortfarande lönsamhet när det gäller slutavverkningarna, men det finns ingen lönsamhet när det gäller gallringarna. Herr Lundkvist kan gå till domänverket, som har förklarat att det norr om Dalälven över huvud taget inte finns lönsamhet i någon form av avverkning. Jag delar uppfattningen att vi hade behövt få fram stimulansåtgärder. Svårigheten har varit att få fram stimulansåtgärder som det kunde gå att få politisk enighet om. Nu får vi dessa åtgärder, men jag erkänner gärna att det är sent, eftersom vi hade behövt ha dem under våren. Det vore också bra om herr Lundkvist kunde ha litet förståelse för att viljan att göra stora avverkningar hos dem som äger skogsägarrörelsens industrier, medlemmarna, i någon mån kan ha påverkats av att man inte visste vad slutresultatet skulle bli då riksdagen ännu inte hade fattat något beslut. Jag tror att med den skogsvårdslag som riksdagen i dag kommer att anta får vi en skogsvårdsform som kommer att ge oss en högre produktion. Men vi kommer aldrig att få en skogsvårdslag som tvingar industrin att betala ett sådant pris att det blir lönsamt att avverka. Det problem som Svante Lundkvist talar om är, herr talman, mer ett problem som beror på skogsindustrins bristande lönsamhet och förmåga att betala det pris som behövs än det är ett skogslagsoch skogsvårdsproblem.

Herr talman! Det är beklagligt att skogspolitiken, som kommer att ha verkningar inte bara för skogsnäringen utan för hela vårt land under många tiotal år framåt, skall drivas igenom i jäktets tecken. Mycket som efter debatt här annars hade kunnat ge den praktiska tillämpningen av lagens regler en fast stadga blir nu osagt. Det måste därför betonas att den omständigheten att någonting här inte vidrörts ingalunda betyder att allt är bra utan bara att debatten varit ofullständig. Här hade annars varit rätta platsen att diskutera t.ex. ändamålet med den skog som vi skall ha i framtiden, att diskutera inflytandet från friluftslivet, näringslivet, sysselsättningskrav, skogens och skogsmarkens biologiska produktionsförmåga och mycket annat. Nu får jag tyvärr inskränka mig till några allmänna kommentarer. Först och främst måste jag beklaga den ton av misstroende mot den enskilde skogsägaren som präglar förslaget till ny skogsvårdslag. Det är aldrig bra när det centralt bestäms inte bara när skog skall avverkas utan också hur den skall avverkas. Låt det hittillsvarande goda samarbetet mellan skogsägare och skogsvårdsstyrelse bestå med vänskaplig rådgivning istället för piskan på ryggen. Annars är vi en bra bit på väg mot en funktionssocialisering. Efter dessa kritiska synpunkter är det på sin plats att ge jordbruksministern en komplimang för en proposition som visserligen knappast flödar över av djärva satsningar men som är en realistisk kompromiss mellan vad erfarenheten har lärt oss och vad skogsutredningen utrett eller inte utrett. Utredningen hart.ex. inte brytt sig om direktiven i vad avser kartläggning av den framtida avverkningspolitikens konsekvenser i miljövårdshänseende. De var utredda av naturvårdskommittén, menade man, men man beaktade inte att markförstöringen genom t.ex. försurning sedan dess ökat lavinartat och så kraftigt att man beräknar att den redan vid instundande sekelskifte kommer att direkt påverka produktionen i negativ riktning.

som anges i alternativ 1. Skog är någonting väldigt invecklat — resultat av samspel mellan växter och djur, mellan de på ståndorten rådande produktionsförhållandena vad gäller klimat och jordmån. Att bevara den vävnaden måste vara målet för all skogsvård. Det är den röda tråd som måste gå genom hela vår skogsvårdslag. Det sägs också klart ifrån i skogsvårdsstyrelsens tillämpningsanvisningar av år 1975, att ett uthålligt, ekonomiskt högproducerande skogsbruk förutsätter att hänsyn tas till de ekologiska förhållandena. Det har våra skogsmän lärt sig genom århundraden. De har lärt sig att hålla ett visst virkeskapital avpassat efter de lokala förhållandena, att ibland göra överuttag men därefter spara genom att inte ta ut hela tillväxten för att därigenom återställa förrådet. Det är detta som ingår i lönsamhetsbegreppet, att med inkomsterna under goda konjunkturer finansiera den rena skogsvården. Sådd, plantering och gallring är åtgärder som inte alltid är lönsamma utan kanske rent av mycket sällan är lönsamma. Det är det ekonomiska skogsbruket med jämn och uthållig avkastning, anpassad till olika skogsägares läggning, som skapat det omväxlande skogslandskap som friluftsfolket med all rätt vill slå vakt om. Det landskapet, Svante Lundkvist, har uppkommit tack vare att den enskilde småskogsägaren haft möjligheter att sköta skogen efter sitt eget huvud. Här kommer vi in på konflikten mellan vad det strängt rationella och ekonomiska skogsbruket kräver och vad friluftsfolket vill. Den kompromissen är svår att göra. Det hade varit roligt att diskutera den här i dag, men vi får tyvärr låta det vara till en annan gång. Det finns ingen anledning att försöka slå in någon kil mellan skogsvård och naturvård. Men naturvårdens företrädare måste förstå att skogsbruk inte alltid kan utövas estetiskt. Bedriver vi det av estetiska skäl på ett dyrbart sätt längs våra vägar eller nära bebyggelse, måste vi ha möjligheter att på mindre känsliga områden ta igen vad vi förlorat på den karusellen. Enda möjligheten att på lång sikt utöva skogsvård är att skogsbruket blir lönsamt. Brister det däri, drabbas den icke lönsamma delen av skogsvården ännu hårdare; det blir risiga, rötskadade bestånd och sådant som inte alltid är så trevligt att se på. Lönsamheten och naturvården går med andra ord hand i hand. Därför menar vi att lönsamhetskravet skall stå i skogsvårdslagens portalparagraf. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 1 och 6. Rent allmänt kan sägas att en välskött skog alltid är vacker. En vanskött har genom förvridna trollstammar och multnande vindfällen sina speciella skönhetsvärden, som ofta föranlett beståndens fridlysning. Här är det naturvårdslagen som träder in. Men förr eller senare är tiden ute även för trollskogarna. Vi bör ha råd att lägga oss till med nya sådana, men då krävs en övergångsperiod; från den produktiva skogen med god tillväxt går utvecklingen över till en skog med från ekonomisk synpunkt oförsvarligt låg tillväxt. Det är ett sådant bestånd som med tiden kan förtjäna att upphöjas till reservat. Eftersom utskottet i sin skrivning inte tillräckligt beaktat — om jag så får säga — nyrekryteringen av naturreservat, har jag i reservation 7, till vilken jag härmed yrkar bifall, yrkat på en annan formulering. Jag tror tyvärr inte att den kommer att tillämpas så ofta, eftersom det inte lär vara så många skogsägare som har råd att hålla sig med en sådan oväxtlig skog. När det gäller slutavverkning har jag i reservation 9 opponerat mig mot propositionens påbud att kalhyggen med eller utan fröträd är det enda tillåtna sättet att anlägga nya bestånd, undantagandes fjällbjörkszonen. Det förefaller som om man ansåg blädning vara ett fult ord, som innebär en helt oduglig skogsskötselmetod. Ordet blädning kan ersättas med ett annat uttryck: individuell trädvård. Det låter genast litet bättre. Blädning är en förträfflig metod från biologisk synpunkt. Den kom i vanrykte genom att den tillämpades på marker som var för magra och som därför genom rotkonkurrensen från de större träden gav otillfredsställande återväxt. När prisstimulansen för det grövre sortiment som blädningen ledde till med tiden uteblev men omkostnaderna för stämpling och avverkning steg, blev det helt enkelt av ekonomiska skäl omöjligt att fortsätta, med allt vad detta drog med sig av utarmning av flora och fauna, av brunjordarnas förstöring, osv. Jag reagerar mot tendensen att utmåla blädningsbrukets talesmän som skogsvårdens mörkmän. Skogsmän som Uno Wallmo och Ruben Ingerstedt stod skyhögt över våra dagars kalhyggesfantaster. Men, som sagt, i dag är blädning ekonomiskt otänkbar över större områden. Finns det emellertid skogsägare som vill roa sig med den saken har vi anledning att vara tacksamma mot dem i stället för att kriminalisera dem. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 9. I reservation 10 vill vi förtydliga utskottets skrivning när det gäller husbehovsvirke. Utskottet talar där om enstaka träd. Vi tycker att det låter litet väl snålt. Har jag en liten såg eller kan legosåga hos någon granne vad jag behöver för egen byggnadsverksamhet skall jag ha rätt att ta de träden, även om det skulle bli både 25 och 50 träd. Det skall inte behöva stå någon länsskogvaktare med räkneapparat och kontrollera! Därför yrkar jag bifall till reservation 10. Flera gånger har jag här talat om naturvårdshänsynens röda tråd. Det är på den vi skall hänga upp skogsindustrin, som alltså har att rätta sig efter vad den röda tråden förmår bära. Därom har vi varit eniga i utskottet. Jag erinrar om att hänsynen till skogsindustrin ibland kan motivera tillfälliga överuttag i skogen, vilka emellertid snarast måste kompenseras så att vi inte tappar den röda tråden. Den ojämna tillförsel av råvara till industrin som just nu fördystrar tillvaron för denna är en annan sak. Den får ordnas på annat sätt än genom ändring av skogsvårdslagen. Redan i I § skogsvårdslagen talas f. ö. om hänsyn till naturvården, och i 4 § ges företräde för naturvårdslagen i händelse av konflikt dem emellan. Att ovanpå detta komma med en särskild paragraf om naturvårdshänsyn tycker vi reservanter är onödigt, i synnerhet som skogsvårdsstyrelsen utfärdar tillämpningsanvisningar till skogsvårdslagen. Det är anvisningar som innehåller allt vad den ivrigaste naturvårdare kan önska sig. De är så omfattande att de aldrig kan tas in i någon lagtext. Av den anledningen yrkar vi bifall till reservationen 12. I skogsårdslagen hänvisas på många ställen till naturvårdslagen. I den mån kontroverser inte kan överbryggas måste en överprövning ske. Därvid är det viktigt att tillämpningen blir enhetlig, att det blir samma instans som kommer i fråga antingen det gäller att tillämpa skogsvårdslagen eller att tillämpa naturvårdslagen — detta sagt som ett önskemål, om 21 § ändå skulle bli kvar. Så till sist en fråga som väl närmast hör hemma under energipolitiken. Anders Dahlgren berörde frågan om hästarnas betydelse. Mekaniseringen i skogen har krävt mycket energi, och behovet kommer inte att minska om vi inte lär oss att återföra hästarna dit. Men allt färre människor kan i dag handskas med en häst. Som det nu ser ut är en ökad användning av hästar i skogen inte bara en önskedröm för hästuppfödare. Den kan tvärtom bli en bister nödvändighet. Genom bifall till näringsutskottets betänkande nr 30 beslöt, som Anders Dahlgren framhöll, 1975 års riksdag att i skrivelse till regeringen betona att det är angeläget att draghästarnas betydelse inom skogsbruket uppmärksammas av berörda myndigheter och organ. Riksdagens beslut handlade också om försöksoch utprovningsverksamhet beträffande redskap. Men sedan dess har ingenting gjorts, varken från den dåvarande socialdemokratiska regeringens sida eller från den tidigare trepartiregeringens sida och inte heller från den nuvarande regeringens sida. Jag yrkar således bifall till reservationen 21 till den verkan det hava kan och i den förhoppningen att något äntligen skall ske. Herr talman! Allra sist vill jag, i den mån jag inte redan gjort det, yrka bifall till alla de reservationer som drabbas av mitt namn.

Herr talman! Skogen utgör — rätt skött — vårt lands värdefullaste naturtillgång. Omkring 300 000 människor har sin sysselsättning inom skogsnäringen, och ungefär 1 000 orter i landet är mer eller mindre beroende av skogsnäringen. Vidare har ett flertal glesbygdsorter skogen som enda underlag för samhällsservice. Men skogsmarken utnyttjas också för andra ändamål än virkesproduktion. Där finns bär, svamp och vilt. Skogen används också för renbete. För det rörliga friluftslivet utgör den en oumbärlig tillgång. Det är — till skillnad från virkesproduktionen — svårt att i pengar mäta värdet av dessa nyttjandeformer. Att så är fallet gör skogen inte mindre värdefull. Tvärtom, det säger oss hur betydelsefullt det är att skogen sköts på ett sådant sätt att de olika nyttjandeformerna inte blir föremål för rovdrift och miljöförstöring till följd av att kortsiktiga ekonomiska vinstintressen skall tillåtas svara för denna viktiga sektor inom svenskt näringsliv. Den skogspolitik som hittills bedrivits i vårt land har präglats just av hänsynslös rovdrift som kort sagt haft syftet att förse skogsindustrier med råvara för framställning av pappersmassa, av vilken en stor del gått på export för vidareförädling. Detta har skett till priset av eftersatt skogsvård, ökad mekanisering och rovdrift på människor och miljö i form av ökad arbetshets, utslagning och giftanvändning. För i första hand de privata skogsbolagen har denna rovdrift inneburit enorma vinster. Jag skall i korthet exemplifiera vad som skett på skogspolitikens område: Åren 1970-1976 ökade skogsägarnas behållning av virkespriset — efter det att kostnaderna för avverkning, transport och skogsvård fråndragits — från 19 till 52 kr. per m?, alltså med 33 kr. Insatserna för skogsvård under denna tid ökade med endast 4 kr. per m?, från 2 till 6 kr. Pengar för skogsvård har alltså inte saknats. Däremot har det varit ett ointresse att investera tillräckligt i skogsvården. Anledningen till detta är att skogsvårdande insatser är långsiktiga investeringar, vilka ger avkastning om kanske 100 år. Med de krav på korta avskrivningstider och hög profitkvot som råder i en kapitalistisk ekonomi blir sådana investeringar inte företagsekonomiskt lönsamma. De kommer därför inte till stånd, trots att de från samhällsekonmisk synpunkt är klart motiverade. Dagens föryngringar är t.ex. klart otillfredsställande. Närmare hälften klassas som ”icke nöjaktiga” enligt skogsvårdsstyrelsens återväxttaxering. F. n. behöver årligen ca 120 000 ha hjälpplanteras, för att man skall säkerställa återväxten. Ävenii de fall då ny skog anlagts genom självföryngring under fröträd finns stora brister. Man har nämligen underlåtit att avverka fröträden när den nya skogen säkerställts, vilket varit till stort men för den framtida beståndsutvecklingen. Det totala virkesförrådet av fröträd och andra s.k. överståndare i plantoch ungskogar uppgår till ca 28 miljoner m3. 28 miljoner m? skulle man alltså kunna få ut av skogen, om man bedrev en riktig skogsvård. Den årliga röjningsarealen uppgår till ca 250 000 ha, men behovet är 350 000 ha. Till detta kommer eftersläpande behov av röjning, ca 500 000 ha. Dessutom finns stort behov av underröjning i medelålders skog. Ungefär 2 miljoner ha skog är i behov av sådan röjning. Föratt säkra tillgången på talltimmer av hög kvalitet är det nödvändigt med en omfattande stamkvistning. Ca 60 000 ha behöver stamkvistas årligen. Om åtgärder sätts in för att avhjälpa dessa brister skulle 6 500 nya helårsarbeten skapas. Men de åtgärder som är lönsamma för de privata skogsbolagen är ju som bekant inplantering av främmande och snabbväxande träd, exempelvis den kanadensiska contortatallen, samt skogsgödsling, kemiska lövslybekämpningsmedel, osv. Dessutom har det varit lönsamt att lämna kvar en del av skogsråvaran såsom trätoppar, grenar, kvistar och stubbar, enligt beräkningar uppgående till mellan 8 och 10 miljoner m? per år. Detta skogsavfall skulle mycket väl kunna användas dels för framställning av produkter, dels för användning till energi. Om detta togs till vara skulle 1,5 miljoner ton olja sparas och 5 200 nya arbetstillfällen skapas.

Ja, för framställning av massa kan vissa problem uppstå. Men nu har vi föreslagit att det främst skall användas för energiändamål. Det som också varit lönsamt för skogsbolagen har varit den snabbt ökande mekaniseringen, som kan illustreras på följande sätt. Uttryckt som procentuell andel av arbete med motorsåg som ersatts med maskinellt arbete var mekaniseringsgraden 16 96 år 1972. Åren 1974 och 1976 var motsvarande värden 28 resp. 43 26. År 1984 väntas mekaniseringsgraden ha ökat till hela 70 26. Denna utveckling har slagit hårt mot sysselsättningen. År 1966 var mer än 100 000 människor sysselsatta inom skogsbruket; år 1975 hade siffran sjunkit till 60 000. Det är helt klart att fortsatt mekanisering innebär en ytterligare minskning av antalet sysselsatta och ett hot mot många orters existens. Försörjningsunderlaget för många glesbygdsorter kommer att försvinna. Följden blir fortsatt avfolkning av glesbygden och ökad koncentration till tätorterna. Detta betyder i sin tur att skogsbrukets rekryteringsbas för arbetskraft minskas, vilket driver fram ytterligare krav på mekanisering. Nu är det, herr talman, inte så att vpk anser att mekanisering skulle vara helt onödig. Tvärtom — i den mån den underlättar arbetet och förbättrar arbetsmiljön är den önskvärd. Men den får inte ske till priset av utslagning, avfolkning, eftersatt skogsvård och ökad arbetshets, som hittills varit fallet. Det får heller inte vara så att skogsarbetarna blir slavar under sina egna hjälpmedel. Vi anser att skogsbruket i glesbygden måste kompletteras med andra sysselsättningsobjekt och att facket skall ha ett avgörande inflytande Vad kommer då den framtida skogspolitiken att innehålla enligt propositionen och jordbruksutskottets nu framlagda betänkande? För det första kommer inte någon förändring av ägarförhållandena att ske. Det innebär att jordbruksministern skall försöka sitta på två stolar — eller möjligen tre — på en gång. Han skall företräda samhällsekonomiska intressen, han skall tillgodose de privata skogsbolagens intressen, och han skall försöka ta hänsyn till miljön. Var och en begriper att detta är en omöjlig kombination. Det går inte att förena samhällsekonomiska intressen med privata vinstintressen, och därmed kan man inte heller tillgodose önskemålet att miljön skall skyddas. Denna konflikt skiner också tydligt igenom i propositionen. Jordbruksministern har inte talat om hur konflikten skall lösas. Däremot har skogsutredningen öppenhjärtigt talat om på vilken sida den ställt sig, nämligen skogsbolagens. För det andra är propositionen helt passiv när det gäller vad som är grundläggande i sammanhanget, nämligen att hela skogsnäringen har allvarliga strukturproblem och att skogsbruket inte får ses isolerat från skogsindustrin. Man tycks väsentligen lita till den klassiskt liberala marknadens osynliga hand, vilket kan innebära katastrof för skogslänen. Herr talman! Vpk:s utgångspunkt för skogspolitiken är ett samhällsekonomiskt synsätt som förenar kraven på hög sysselsättning, god miljö och höjd virkesproduktion. Innan jag konkret går in på vad detta innebär vill jag säga att vårt förstahandsyrkande i motionen 2281 är att propositionen avslås och att en ny utredning tillsätts. En motivering för detta är att utgångspunkten för en utredning måste vara vad jag här sagt. Den andra motiveringen för avslag och ny utredning är att miljöintressena helt nonchalerats och viftats undan med en klapp på axeln. Detta är allvarligt, inte minst med tanke på att skogsutredningen enligt direktiven skulle utreda också denna fråga. Nu har moderaterna i utskottet varit så älskvärda att de i reservation nr 1 tagit upp detta vårt påpekande. Vi tackar naturligtvis för vänligheten. Men hur mycket värt är då moderaternas miljöintresse? Det får man klart för sig när man tittar på deras reservation 2, där de pläderar för användning av DDT. Den tredje motiveringen för avslag och ny utredning är att man helt utelämnat skogsindustrin och vilken inriktning den skall ha i framtiden. Skall det som nu vara en ensidig satsning på att producera massa, som i sin tur kräver mycket energi och ger få jobb eller t.o.m. minskar antalet jobb? Eller skall satsningen inriktas på att utveckla sågverksoch träindustrin med en ökad förädling, som i sin tur kräver mindre energi och i förhållande till pappersoch massaindustrin ger flera jobb? Skall forskning och utveckling ske för att av skogsråvaran få fram nya produkter, exempelvis protein och metanol, alltså en satsning på träkemin? Skall en satsning ske för att använda skogsavfall och skogsprodukter för energiändamål? Vad man bestämmer sig för är avgörande också för hur skogen skall organiseras och skötas.

Den är tillgänglig för alla enligt allemansrätten. 3. att hos regeringen hemställa om förslag till lag innebärande att fortsatt mekanisering av skogsbruket först får ske efter godkännande av berörda fackföreningar, 4.

14. att uttala vad som i motionen i övrigt anförs om inriktningen av skogspolitiken. Herr talman! Vpk anser att en hög virkesproduktion är möjlig att nå på andra vägar än genom användande av främmande trädslag, skogsgödsling, våtmarksutdikning, kemiska bekämpningsmedel osv.

De skulle dessutom spara energi. Om den inriktning vi föreslår för skogsindustrin skulle genomföras, tillkommer ytterligare arbetstillfällen och dessutom energibesparingar. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 2281.

Herr talman! Först vill jag yrka bifall till jordbruksutskottets hemställan i dess betänkande 1978/79:30 på samtliga punkter utom vad gäller moment 8 b,som jag yrkar avslag på. Här vill jag i stället yrka bifall till reservationen 13 med Hans Wachtmeister som första namn. Bifallsyrkandet har sin bakgrund i att jordbruksutskottets majoritet efter ett mycket grundligt arbete har kunnat ansluta sig till skogspropositionens lagförslag i dess helhet. Vad gäller motivskrivningarna har man valt att i propositionens anda göra vissa förtydliganden. Som exempel kan nämnas att utskottet mycket ingående diskuterat lönsamhetskravet i förhållande till andra delmål i den totala skogspolitiken. Vi har en majoritet i utskottet för att den nya skogsvårdslagens första paragraf också täcker in att samhället inte kan ställa annat än rimliga anspråk på skogsproduktionen. Skogsbruket i vårt land bedrivs under vitt skilda förutsättningar. En orimligt hög målsättning för skogspolitiken skulle därför i vissa fall kunna fordra åtgärder som inte är förenliga med den enskilde skogsägarens krav på lönsamhet. Vi är alltså överens om att kraven inte får drivas för långt. De måste alltid vara rimliga. När samhället ställer krav på skogsproduktionen måste dessa således anpassas både till de biologiska förhållandena och till allmänna och enskilda intressen. Att det finns skilda intressen att ta hänsyn till har såväl propositionsskrivare som utskottsledamöter fått erfara under det arbete som i dag skall nå sin slutpunkt. Jag uppfattar det så, att det allra viktigaste faktiskt återstår i vad gäller den nya skogsvårdslagen, nämligen att få den i praktisk funktion ute i den värdefulla svenska skogen. Därmed lämnar vi över ansvar till skogsägare, skogsvårdsmyndigheter, skogsindustri och till alla svenskar som vill nyttja skog och mark för sin rekreation och nyttiggöra sig bär och svamp. När man färdas genom det svenska skogslandskapet erbjuds verkliga skönhetssyner, men då och då tyvärr också motsatsen. Gång efter annan dyker det upp revor i skogen, kanske särskilt i skogslänen, väldiga döda fält där skogens slåttermaskiner har dragit fram och lämnat spår efter sig. Detta är följder av modern svensk skogsteknik. Det tycks ha varit svårt att finna den balanspunkt där skogsavverkningar och skogsvård har kunnat samsas. Ibland har det funnits anledning att fråga sig, om man har ansträngt sig tillräckligt för att finna nationalekonomiskt förnuftiga lösningar samtidigt som dessa har varit företagsekonomiskt lönsamma. Det är glädjande att jordbruksministern Eric Enlund i den skogspolitiska proposition som han har signerat inte har fallit till föga för skogsindustrins rationaliseringsiver. I propositionen har han försökt att finna en medelväg mellan miljöoch hushållningshänsyn samt skogsindustrins förståeliga krav på lönsamhet. Jordbruksutskottet delar jordbruksministerns uppfattning i de här frågorna. Mekaniseringen har gjort att många arbetstillfällen har försvunnit i skogsbygden. Rationaliseringar kommer att ske även i framtiden. Men det är, som det påpekas i propositionen och utskottsbetänkandet, mycket angeläget att det i skogspolitiken tas all möjlig hänsyn till regionalpolitiska överväganden. Kanske manuella arbetsinsatser inom skogsvården kan bli allt vanligare i framtiden. Vi har ju en ambition att minska åtminstone kemikaliernas roll i skogsbruket. Det är angeläget att det blir ett steg mot en förbättring av hushållningen och därmed kanske också mot mer levande skogsbygder. Herr talman! Vid betänkandet har det fogats inte mindre än 21 reservationer. Till reservationen 13 har jag yrkat bifall. Övriga reservationer yrkar jag avslag på. Socialdemokraterna har avlämnat 7 reservationer. Reservationen 4 gäller samråd mellan skogsägare och kommun före spridning av kemiska bekämpningsmedel. Utskottet har här hemställt att riksdagen ger regeringen i uppdrag att överväga vilka konsekvenserna skulle bli, om kommunernas hälsovårdsmyndigheter finge kompetens att föreskriva mekanisk röjning. Reservationen om skogsvårdskonto avstyrks med hänvisning till att skogsvårdsmyndigheterna ges ökade befogenheter att övervaka skötsel av skog. Beträffande krav på beståndsanläggning anser utskottet att de nuvarande detaljföreskrifterna kan tillämpas även fortsättningsvis. Förslaget i reservationen 11 om tillstånd för gallring och röjning i svårföryngrad skog anser utskottsmajoriteten skulle föra för långt. Skogsvårdsstyrelsen kan givetvis medverka med råd och anvisningar. Vidare något om reservationen 15. Regeringens förslag beträffande skogsbruksplaner torde vara tillräckligt, varför reservationen avstyrks. I socialdemokraternas reservation nr 17 tas skogsvårdsavgiftsmedlens användning upp. Motionsförslaget, som är utgångspunkt för reservationen, innebär ju delvis nya metoder. Vidare innebär det ett avsteg från de i propositionen förordade principerna för finansiering av skogsvården, vilka utskottet har tillstyrkt. Jag yrkar avslag också på reservationen 17. Reservationen 19 avstyrks med hänvisning till att man inom jordbruksdepartementet f. n. bereder frågan om hur en översyn av arbetsformerna vid statens råd för skogsoch jordbruksforskning skall göras. I den översynen kommer det att ingå en kartläggning av de nuvarande förhållandena och därmed en övergripande redovisning av de nuvarande forskningsinsatserna på det skogliga området. En bedömning av behovet av ett samlat långsiktigt forskningsprogram kan göras först när denna redovisning är klar. I det sammanhanget vill jag också passa på att yrka avslag på de yrkanden som Bertil Måbrink framställde i sitt anförande. Beträffande övriga reservationer från centerpartiet och moderaterna finns en del saker att ta upp. Jag vill yrka avslag på centerpartiets reservation nr 14 om reglerna för bidrag till skogsbruket i Norrland och bifall till reservationen 13, där folkpartiet och moderaterna har kommit överens om att stödja propositionen i det avseendet. Det antyds att det blir minskade medel till skogsvården i Norrland, men jag vill där påpeka att medel har gått via Norrbottenspaketet. Beredskapsarbeten har också betytt en hel del. Reservationen 16 tar upp klenvirkesstödet, men utskottet vill avvisa begäran om sådant stöd med hänvisning till den särskilda proposition som har behandlats i utskottet och som kommer upp till behandling i kammaren under senare delen av våren. Reservationen 18 gäller bidragsramen till skogsbruksplaner. Där menar utskottet att regeringen kan göra en fördelning vad gäller anslag till skilda ändamål, så att skogsbruksplaner får erforderlig andel i förhållande till översiktsplaner. Det är angeläget att man inte bara får fram skogsbruksplaner med bidrag. Skogsägarnas eget intresse av skogsvård måste också medverka till att man får fram sådana planer. Det görs mycket på det området. När det gäller reservationen 19, om forskning, vill jag påpeka att åtgärder är på gång, som jag nämnde förut. Beträffande reservationerna från Hans Wachtmeister ensam resp. samtliga moderater i utskottet vill jag framhålla att det är fel att säga, som det står i någon reservation, att propositionen har kortsiktig målsättning. Vi kan i förslaget läsa in avsevärda långsiktiga målsättningar, även om man inte kan gå hur långt som helst. Det är ändå en näring och en produktion som man kan få nya och förnyade insikter om. Användningen av DDT finns också nämnd i någon reservation. Vi anser inte att man kan gå in på bruk av det, utan möjligen kan man använda nya medel som kan godkännas av produktkontrollnämnden och dessutom kan man tillgripa ytterligare markberedning för att undvika de skador som insekter gör på planterad skog. Herr talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till utskottets hemställan i dess helhet förutom under punkten 8 b, där jag yrkar bifall till reservationen 13. Jag betygar att det har varit ett intressant arbete. Under arbetets gång har vi bl.a. haft Sven Lindberg med oss, som har varit med i utredningen. Han har blivit sjuk och inte kunnat vara med under den senaste tiden. Jag vill personligen betyga att jag tack vare den stora insikt många ledamöter besitter i de här frågorna har kunnat lära mig en hel hel om svensk skogsvård och skogspolitik. Får jag använda några tankar från Nils Ferlin delvis omformade med egna ord: Min skog - fast ej ägd — den lönar sig väl där jag smyger i månljus ikring den lyssnar på mänskans själ och på föga beaktade ting. Min skog — en dyrk kan den vara, en nyckel som öppnar en hemlig dörr till ett rum där jag tycker mig hemma fast jag aldrig har varit där förr. Och trista besvärliga saker, vardagens grå kan skogen lära mig se med förnyade ögon på.

Herr talman! Det är naturligtvis vackert att läsa Ferlin. Det är alltid njutbart att höra honom. Men jag tycker att det är hafsigt och slafsigt av utskottstalesmannen att stå här och bara kort och gott yrka avslag på vpk:s förslag i den motion vi har lämnat. Jag skall citera från betänkandet, s. 17, där jordbruksutskottet skriver följande: ”Utskottet ansluter sig till jordbruksministerns bedömning. Liksom denne anser utskottet det vara självklart att skogsnäringen måste verka i överensstämmelse med de övergripande samhällsekonomiska målen och i samspel med andra samhällssektorer.

Anser utskottets talesman att de åtgärder som vi föreslår på skogsvårdsområdet och som skulle ge 12 000 nya helårsarbeten är felaktiga? Om ni anser det, bevisa då att de är felaktiga och tala om på vilket sätt ni vill skapa den regionala balansen, klara sysselsättningen osv.!

Herr talman! Jag vet inte vad som ligger bakom Bertil Måbrinks bestämt fixerade angivande av just 12000 nya arbetstillfällen för att få en bättre utformning av skogspolitiken än vad propositionens förslag innebär. Det ligger ett långt förberedande utredningsarbete bakom propositionen, och det är många intressen som har fått vägas mot varandra. Vi menar att utskottets skrivning på här aktuella punkter ansluter sig till propositionen, vars förslag är fullt tillräckliga. Det gäller sedan, som jag sagt, att omsätta dessa förslag i den praktiska verkligheten, och därvid måste vi överlämna ansvaret till skogsvårdsmyndigheter, till skogsägare och till skogsindustri. Det kan inte gärna fungera på annat sätt. Men det är mycket möjligt att vi har nått toppen i vad avser mekanisering av jordbruket, och det skulle i sin tur innebära, som jag också antydde i mitt anförande, att mera av manuell verksamhet kommer att äga rum i skogen. Men om det kommer att röra sig om exakt 12 000 nya arbetstillfällen och vid vilken tidpunkt det i så fall skall kunna genomföras tror jag att varken Bertil Måbrink eller någon annan kan ange.
Herr talman! Vad jag bygger mina siffror på är de siffror som man har räknat fram. Man har då utgått från de insatser som görs inom skogsvården i dag och beräknat hur många helårsarbeten som åtgår för detta. Om de ytterligare åtgärder som vi föreslagit i vår motion vidtas, skulle det innebära att man fick 12000 nya arbetstillfällen. Motionens förslag bygger på realistiska siffror för läget i dag och för hur många personer som behövs för de insatser som vi föreslagit.

Herr talman! Det skulle i och för sig vara mycket intressant att ge sig in i den debatt som förts med anledning av jordbruksutskottets betänkande nr 30 och att knyta an till åtminstone en del av de intressanta inlägg som här har gjorts. Jag skall emellertid inte här citera vare sig Ferlin eller någon annan diktare utan har endast den prosaiska uppgiften att konkret diskutera skogsvårdsavgiftens storlek. Det har i propositionen föreslagits att den nuvarande skogsvårdsavgiften på 0,9 2 oo och att detta skall gälla fr.o.m. 1981 års taxering. Utskottsmajoriteten bestående av de socialdemokratiska ledamöterna föreslår att höjningen av skogsvårdsavgiften skall träda i kraft redan från 1980 års taxering och bestämmas till 7 ? oo vid 1981 års och följande års taxeringar. Det skulle röra sig om mycket kraftiga skärpningar. Redan propositionen innebär ju en betydande uppräkning, mer än en tredubbling av skogsvårdsavgiften.

Tillsammans med företrädarna för regeringspartiet har vi fogat reservationen 1 till skatteutskottets betänkande nr 49, i vilket vi föreslår avslag på de motioner vari det yrkas större höjning eller ingen höjning alls. Vi föreslår att det som anförts i propositionen skall bli riksdagens beslut.

Herr talman! Som Alvar Andersson sade behandlar vi i skatteutskottets betänkande nr 49 propositionens förslag om finansiering av vissa statliga åtgärder på det skogliga området. Finansieringen föreslås ske genom en höjning av skogsvårdsavgiften. Uppfattningen att skogsbruket i princip bör vara självfinansierat tycks det råda en bred uppslutning kring. Som Alvar Andersson också sade, så innebär propositionens förslag en höjning av skogsvårdsavgiften från 0,9 ? 00. Det socialdemokratiska förslaget till statliga stödåtgärder innebär emellertid — om man följer uppfattningen att skogsbruket i princip bör vara självfinansierat — att det är erforderligt med en höjning av skogsvårdsavgiften till 13?/oo. Höjningen skall enligt vårt förslag utformas så att avgiften bestäms till 7 ? oo vid 1981 och följande års taxeringar. Alvar Andersson hyste oro för vad som skulle komma att hända när vi har genomfört 1981 års allmänna fastighetstaxering. Vi har framhållit att den kan väntas medföra väsentliga höjningar av taxeringsvärdena och därmed också av underlaget för skogsvårdsavgiften från 1982 och senare taxeringar. Avgiftsuttaget bör då givetvis omprövas med hänsyn till utfallet av fastighetstaxeringen och då gällande anslagsbehov. Vad som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt åtminstone vad gäller reservation nr I med Alvar Andersson som första namn -— är att reservanterna anser att åtgärder av regionalpolitisk art bör finansieras på annat sätt än med skogsvårdsavgiften.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

Herr talman! Riksdagen skall i dag ta ställning till frågor som påverkar förhållandena här i landet för lång tid framåt. Hur vi inriktar skötseln av våra skogar i dag har stor betydelse för kommande generationer. Det är därför med tillfredsställelse jag konstaterar att jordbruksutskottet i alla de väsentliga delarna instämmer i regeringens förslag till skogspolitik. Detta anser jag mig kunna påstå trots att 21 reservationer har fogats till utskottets betänkande. Nu har jag inte för avsikt att gå närmare in på vad som sägs i reservationerna. Jag har två skäl att avstå från det. Det ena skälet är det pressade tidschema som gäller för kammarens arbete och det andra är att jag kan hänvisa till vad som har sagts tidigare i debatten, framför allt av Börje Stensson. Till utskottets betänkande finns också fogade två särskilda yttranden, ett av socialdemokraterna i utskottet och ett av centerpartisterna. Socialdemokraterna tar i sitt yttrande upp skogsindustrins svårigheter de senaste åren och framhåller som sin åsikt att statsmakterna snabbt behöver ta ställning till ett samlat handlingsprogram för den svenska skogsnäringen. Det var ju också den frågan som Svante Lundkvist berörde i sitt inlägg. Det handlingsprogram som socialdemokraterna hänvisar till aviserades första gången 1975. Den socialdemokratiska regeringen ansåg då att ett program skulle kunna träda i kraft fr.o.m. år 1978. Det utredningsarbete som fordrades försenades emellertid. För drygt ett år sedan presenterades skogsutredningens förslag och först i dagarna har utredningsarbetet på skogsindustriområdet blivit färdigt. Det senare remissbehandlas f. n., och först efter remissbehandlingens slut blir det möjligt att ta ställning till den framtida skogsindustripolitiken. Givetvis hade det varit värdefullt att kunna behandla skogspolitiken och skogsindustripolitiken samtidigt — och det var ju också det önskemål som Svante Lundkvist framförde. Regeringen har dock funnit det viktigt att riksdagen så snart som möjligt fick ta ställning till skogspolitiken. Visserligen har skogspolitiken och skogsindustripolitiken väsentliga och gemensamma intressen, men samtidigt måste man ha i minnet att tidsperspektivet i skogspolitiken är avsevärt längre och att skogsindustripolitiken i grundläggande delar måste underordnas skogspolitiken. I propositionen har jag framhållit att vi måste ta till vara möjligheten att utnyttja den produktionsresurs som skogsmarken utgör. Samtidigt måste givetvis tillbörlig hänsyn tas till andra viktiga samhällsintressen. En väl avvägd hushållning med våra skogar är ett grundläggande syfte i den skogspolitik som regeringen har föreslagit. Även om ett av mötiven härför, nämligen att säkra vår nuvarande skogsindustris råvaruförsörjning, är väsentligt även i fortsättningen, står det klart att det inte nu går att avgöra hur viien avlägsen framtid skall utnyttja vad skogen producerar. Den inriktning av skogspolitiken som kommer att läggas fast i dag och de åtgärder som vi vidtar under de närmaste åren kommer att vara avgörande främst för kommande generationers möjligheter att själva bestämma hur deras skog skall användas. Besluten om skogspolitiken rör alltså i första hand och i huvudsak de mycket långsiktiga frågorna. Detta utesluter givetvis inte behovet av beslut som har betydelse främst för den närmaste tiden. Regeringens proposition innehåller flera sådana frågor, och andra har tagits upp i andra propositioner. Så ärdett.ex. av flera skäl omöjligt att på kort sikt bortse från skogsindustrins behov av råvara. I annat sammanhang har regeringen föreslagit åtgärder för att komma till rätta med den besvärande råvarubrist som f. n. råder och som inte direkt kan påverkas genom det beslut vi fattat om den långsiktiga skogspolitiken. Anpassningen av industrins kapacitet till den råvarutillförsel som på lång sikt är möjlig måste ske efter hand och i sådana former att oacceptabla konsekvenser för sysselsättningen undviks. Detta är en av de viktigaste frågor som måste behandlas med utgångspunkt i det utredningsarbete om skogsindustrin som nyligen har redovisats. Skogsbrukets betydelse från regionalpolitisk synpunkt framhålls på flera ställen i regeringens proposition. BI. a. har det statliga stödet till skogsbruket utformats under starkt hänsynstagande härtill. Centern har i sitt särskilda yttrande särskilt betonat det kombinerande jordoch skogsbrukets betydelse, bl.a. i regionalpolitiken. Givetvis är det så att det kombinerade jordoch skogsbruket från brukarsynpunkt erbjuder många fördelar. Den förstärkning av ett jordbruksföretag som ett skogsinnehav innebär kan ofta vara avgörande för att behålla ett levande jordbruk i glesbygden. De självverksamma jordoch skogsbrukarna ger ofta ett betydelsefullt bidrag till en god skogsvård. Med detta har jag velat säga att kombinationen jord-skog visst inte är utan betydelse i skogspolitiken. Men främst fyller den en viktig funktion i jordbrukspolitiken. Det jag nu har sagt stämmer ganska väl överens med vad Anders Dahlgren citerade från s. 21 i jordbruksutskottets betänkande. Vad gäller centerns synpunkter på skogen som energikälla råder det inga delade meningar om att skogen i den utsträckning som det är möjligt och lämpligt skall utnyttjas som energikälla. Redan i dag används spillvirke som ved. Användningen skulle kunna öka ytterligare om anläggningar fanns till hands mera allmänt och om bättre system för hopsamling och utnyttjande vore utvecklade. Jag vill emellertid hänvisa till vad jag har framhållit i propositionen om nödvändigheten av att ge skogsbruket en sådan inriktning att handlingsfriheten och valmöjligheterna bevaras för kommande generationer för de olika slag av produktion i våra skogar som kan erfordras i framtiden. Slutligen vill jag framhålla, herr talman, att regeringen vid utformningen av förslaget om den framtida skogspolitiken har eftersträvat en avvägning mellan de två huvudintressena: å ena sidan effektiv virkesproduktion och å andra sidan hänsyn till naturoch miljövård. Det är med glädje jag kan konstatera att det beslut som riksdagen kommer att fatta här i dag i stort sett innebär ett godkännande av den avvägning som regeringen har gjort i sitt förslag.

Herr talman! Jordbruksministern sade att han i och för sig ansåg att det skulle ha varit värdefullt om man hade kunnat komma fram med ett samlat handlingsprogram för skogsnäringen. Men han motiverade det faktum, att vi inte fått ett sådant program, med att man blivit försenad när det gällde utredningarna på skogsindustrisidan. Ja, det är självklart att man ”blir försenad” när man har den inställningen i grunden som trepartiregeringen kungjorde, att den här frågan var egentligen ingen angelägenhet för samhället eller för staten. Man startade ju sina programförklaringar med att säga: Hur vi skall klara frågorna om virkesförsörjningen till industrin i en situation där vi löper risk att få råvarubrist, det är en angelägenhet för branschen. Jag har fattat det så att jordbruksministern heller inte är så förfärligt angelägen om att få någon ordning på detta. Så sent som den 27 november förra året uttalade han enligt SISU-Nytt — det är ju aktualitetsnytt från Skogsindustrins information: ”Staten behöver inte gå in med ytterligare styråtgärder i virkesfrågan.” Och i Dagens Industri den 23 november gör jordbruksministern klart att virkesfrågan klaras utan statliga regleringar. Det är klart att om man har den här inställningen att marknadskrafterna kommer att lösa problemen för oss, så fördröjs tillvaratagandet av möjligheten att komma fram till ett handlingsprogram som är samlat för hela näringen och där man i detta bekymmersamma läge kan få den ordning på torpet som är absolut nödvändig. Jag tog mig friheten att använda ordet skandal i mitt första inlägg om den situation som kan komma att uppstå till hösten. Jag brukar aldrig använda sådana ord i debatter, men jag har gjort det denna gång för att verkligen fästa uppmärksamheten på vad som är på gång. Jag ställde då en fråga till jordbruksministern: Vad avser jordbruksministern att vidta för åtgärder för att förhindra att vi kanske hamnar i den sitsen, att sedan vi med statliga insatser har försökt klara skogsindustriföretagens problem måste vi köra ut folk i arbetslöshet, därför att vi inte får fram virkesråvara? Ansvaret härvidlag har regeringen, och jag hoppas att jordbruksministern inte försöker göra gällande att det förslag som ligger på riksdagens bord om 14 dagar rörande stimulanser till avverkning kommer att lösa problemen. Det är alldeles för sent framtaget, herr jordbruksminister.

Herr talman! Jag är överens med Svante Lundkvist om att man måste ta till kraftiga styråtgärder för att få fram råvara. Om man från regeringens sida vidtog kraftfulla åtgärder, skulle det i dag inte behöva råda brist på råvara. Jag har tidigare hänvisat till riksskogstaxeringens redovisningar. En granskning av dem visar nämligen att man efter det att den nya skogen säkerställts underlåtit att avverka fröträden, vilka i sin tur kommer att bli ett stort men för den framtida beståndsutvecklingen. Men om man tog itu med detta i dag, skulle man kunna få fram ytterligare 28 miljoner kubikmeter skog. Och då är det inte en fråga om brist på råvara utan då saknas initiativ från regeringens sida. Är den uppgift som jag har tagit från riksskogstaxeringens redovisningar riktig? Vad tänker jordbruksministern i så fall vidta för åtgärder? Jordbruksministern talade mycket om kommande generationer i sitt tal. Vad är det då jordbruksministern kommer att ge kommande generationer? Jo, man låser fast den framtida skogspolitiken i ungefär nuvarande former — ökad mekanisering, ökad användning av kemiska bekämpningsmedel och användning, visserligen med vissa begränsningar, av contortatallen. Det är vad man kommer att ge den framtida generationen.

Men inte ens det vill jordbruksministern vara med om, utan det skall göras på frivillig väg. Man får, enligt jordbruksministern, lita till att de privata intressena verkligen vidtar vissa skogsvårdande insatser. Vi vet vad resultatet hittills har blivit av det — ingenting i positiv riktning utan ökad rovdrift.
Herr talman! När jordbruksministern kom in på vårt förslag om ett klenvirkesbidrag för att stimulera fram en användning av skogsavfall som energi, sade jordbruksministern att det inte råder några delade meningar mellan oss om skogen som energikälla. Jag vill då ställa följande fråga till jordbruksministern: Anser jordbruksministern att det från energioch handelsbalanssynpunkt och med hänsyn till det uppkomna oljeläget är viktigt att skogen i större utsträckning än nu används för framställande av energi i någon form? Om svaret är ja på den frågan, vad avser regeringen då att göra för att stimulera fram denna energikälla?
Herr talman! För att först svara på Anders Dahlgrens fråga vill jag säga att det är regeringens uppfattning att vi i framtiden måste eftersträva att minska vårt oljeberoende och att vi därför måste försöka få fram alternativa, helst förnyelsebara energikällor. Där är naturligtvis skogen en av de viktigaste möjligheterna. Svante Lundkvist citerade uttalanden som gjorts någon gång i höstas. Jag föreställer mig att de direkt gällde frågor om tvångsåtgärder. Vad vi kan vara överens om är att det behövs kraftiga insatser för att klara skogsindustrins råvarubehov. Det vore mycket beklagligt om den konjunkturuppgång som nu råder inte skulle kunna utnyttjas av skogsindustrin på grund av brist på råvara. I det sammanhanget vill jag påminna om det initiativ som skogsstyrelsen tog någon gång vid nyår genom att man erbjöd kostnadsfri rådgivning till skogsägarna bl.a. för val av bestånd för avverkning. Värdefullt var också skogsägarrörelsens initiativ att ta kontakt med så gott som alla medlemmar i syfte att få dem att avverka så mycket som möjligt. Regeringen har lagt sitt förslag till avverkningsstimulans. Jag kan möjligen hålla med om att det hade varit önskvärt att det kommit något tidigare. Eftersom det är fråga om stimulans för gallring vill jag dock säga att förhållandena under vintern i början på året var sådana, att det knappast med några medel hade varit möjligt att få folk att gå ut i gallringsarbete i skogen. Snö och köld gjorde detta omöjligt. Sedan vill jag tillägga att det är utomordentligt viktigt att de här åtgärderna får den effekten att skogsindustrin får den råvara den behöver. Svante Lundkvist tog på nytt upp frågan om ett samlat program. Jag hoppas, Svante Lundkvist, att vi kan vara överens om att den omständigheten att skogsindustriutredningens betänkande inte har kommit så långt i behandlingen — det har inte remissbehandlats — att det nu kan bilda underlag för ett förslag till riksdagen inte får utgöra ett hinder för att vi i dag tar ett beslut om skogspolitikens långsiktiga inriktning. Däremot är det viktigt att det beslut som vi i dag fattar inte kommer att försvåra den anpassning av skogsindustrin som är nödvändig. Jag är övertygad om att det beslut vi fattar i dag är ett beslut i rätt riktning även med hänsyn till den långsiktiga utvecklingen av vår skogsindustri. Regeringen har haft som utgångspunkt att vår framtida skogspolitik måste inriktas på hur mycket skogen långsiktigt kan producera —inte i första hand på vad skogsindustrin behöver för dagen.

Herr talman! Anledningen till att vi i dag inte har ett samlat program är trots allt den ovilja och det ointresse för att ta fram ett program som karakteriserat först trepartiregeringen och sedan den nuvarande regeringen. Vi måste ha ett program för åtgärder, genom vilka man kan få den styrning och den samordning mellan å ena sidan skogsindustrin och å andra sidan skogsbruket, ett program som blir nödvändigt, om vi inte skall få uppleva vad underskottet på råvara betyder så fort som vi får en högre konjunktur igen. Det programmet kunde ha varit framtaget nu, om trepartiregeringen — jag skall gärna erkänna att det är den som i första hand bär skulden — hade avstått från att överlämna ansvaret för funderingar kring de här frågorna till branschen och om den inte trott att man den vägen skulle klara problemen. Det tidningsuttalande som jag citerade hade icke med tvång att göra, utan jordbruksministern konstaterade helt enkelt att staten inte behöver gå in med ytterligare styråtgärder i virkesfrågan. I dag finns ett samlat ansvar, säger jordbruksministern, för virkesfrågorna i svensk skogsindustri. Staten har de styrmedel som behövs, och vi skall akta oss för att skapa fler, menar jordbruksministern.

Jordbruksministern talade om snö och köld. Men det har inte varit snö och köld hela våren. Om vi hade fått fram en proposition tidigare, så nog hade det varit möjligt att uträtta någonting med hjälp av de här stimulansåtgärderna. Frågan kvarstår: Vad gör regeringen och jordbruksministern nu? Menar jordbruksministern att nu får det bli som det blir? Skogsindustriföretagen behöver ta vinden i den konjunktur vi nu får för att konsolidera företagen. De kan utnyttja sin arbetskraft. Kan vi från regeringens sida emotse åtgärder för att undvika att vi hamnar i den situationen att vi får göra människorna i skogsindustrin arbetslösa och att skogsindustriföretagen inte får sin chans att vara med i den uppgående konjunkturen? Kan regeringen bara göra ingenting?

Herr talman! Jordbruksministerns fortsatta inlägg visar bara ytterligare på den planlöshet och den liberala filosofi som präglar propositionen och utskottsbetänkandet. Man skall överlåta åt marknadskrafterna att reglera så här viktiga och väsentliga frågor! Inte ens obligatoriska skogsbruksplaner är man intresserad av. I motsats till övriga partier, främst då de borgerliga, i riksdagen anser vi kommunister att skogspolitiken här i landet skall skötas av riksdag och regering och inte av skogsbolagen. Hushållningen med skogen rymmer en rad grundläggande intressekonflikter. Huvudlinjerna i dessa motsättningar lades fast redan på den tiden då skogsbolagen med hjälp av bedrägeri och brännvin roffade åt sig bondeskogen i stora delar av vårt land. Motsättningarna har i dag delvis annan karaktär. Men ett är oförändrat, och det är de privata vinstintressenas oförenlighet med de intressen som bärs upp av folkflertalet. Vpk:s förslag i motion 2281 innebär en planhushållning när det gäller skogen. Den har avstyrkts av utskottsmajoriteten, som därmed har ställt sig på fåtalets sida mot de många människor här i landet som står upp till försvar för bevarad och ökad sysselsättning, för bra arbetsmiljö, för giftfria skogar och mot den rovdrift på människor och miljö som skogsbolagen hittills har stått för och kommer att stå för.
Herr talman! I framtiden är det här viktigt, säger jordbruksministern. Då är skogen en av våra viktigaste möjligheter. Det är bra. Men borde det då inte vara dags att gå från ord till handling? Det kan inte vara regeringen obekant att såväl skogsstyrelsen som olika forskningsprojekt har visat vilka mängder energi vi skulle kunna få fram både i fast och flytande form. Min fråga kvarstår: Avser regeringen att göra någonting åt det här?

Herr talman! Som svar på Anders Dahlgrens fråga om vad regeringen ytterligare tänker göra när det gäller att ta till vara möjligheterna att utvinna energi från våra skogar, vill jag hänvisa till energipropositionen, där det klart och tydligt sägs att vi skall räkna med vissa lövvedskvaliteter och skogsavfall som en förnyelsebar och viktig råvarukälla i vår framtida energiproduktion. Jag kan också hänvisa till att det redan nu utgår stöd för utveckling av teknik när det gäller hopsamling och utdrivning av energiråvara av detta slag. Det är alltså inte så som Anders Dahlgren har antytt i diskussionen, att regeringen skulle vara ointresserad av möjligheterna att från skogen utvinna ytterligare energi. Svante Lundkvist har inte i något av sina inlägg kunnat motivera sitt påstående att regeringen även skulle vara ointresserad av samordningen mellan skogsindustriproblemen och den framtida skogspolitiken. Jag vill påpeka att i den avverkningsstimulansproposition som regeringen har lagt fram, som i första hand gäller att stimulera till ökad gallring framför allt i syfte att få ut mera virke men naturligtvis också är av värde från skogsvårdssynpunkt, så tillgodoser vi i väsentliga delar den socialdemokratiska motionen i det ämnet.

Herr talman! Svante Lundkvist har i sitt anförande när han inledde denna debatt behandlat skogsnäringen i stort och klargjort vårt partis ställningstagande till den för vårt land så viktiga näringen. Jag skall i mitt anförande begränsa mig till några av de reservationer som fogats till utskottets betänkande och som vi socialdemokrater i utskottet har ställt oss bakom. Innan jag pläderar för våra ställningstaganden vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4, 5, 8, 11 och 15. I reservationen 4, som gäller samråd mellan skogsägare och kommun före spridning av kemiska bekämpningsmedel, vill vi ha till stånd ett obligatoriskt samråd mellan skogsägare och berörd kommun innan kemiska medel kommer till användning för bekämpning av lövsly. Vi har från vårt parti i olika sammanhang pekat på att det bör eftersträvas en begränsning av användningen av kemiska medel och en successiv övergång till mekanisk bekämpning, detta från både miljöoch sysselsättningssynpunkt. Speciellt är det angeläget att största försiktighet iakttas i känsliga områden i närheten av bebyggelse och i markområden där människor ofta vistas i samband med det rörliga friluftslivet. Vi har därför i vår motion nr 2278 yrkat på ett speciellt anslag på 10 milj.kr. att användas till mekanisk röjning i känsliga områden, och det har vi bl.a. i det län jag kommer från ansett som synnerligen värdefullt, då vi i samband med besprutningar intill bebyggelsen kunnat förmärka en stark reaktion från ortsbefolkningen. I samband med att dessa medel ställs till förfogande tror vi att det skulle vara av stort värde med ett obligatoriskt samråd med myndigheter på kommunal nivå. Det kan i samband med sådan överläggning visa sig att mekanisk röjning från flera synpunkter är att föredra framför kemisk bekämpning. Bl. a. bör det ge ett icke föraktligt tillskott av sysselsättningstillfällen. Eftersom tanken på ekonomiskt stöd till dem som avstår från att använda kemiska besprutningsmedel till förmån för mekanisk röjning kommer från Värmland, så förutsätter jag att åtminstone de borgerliga ledamöterna från mitt län röstar för reservationen 4. I reservation nr 5 har vi reservanter helt ställt oss bakom 1973 års skogsutrednings föreslagna system med obligatorisk insättning av medel på särskilt skogsvårdskonto. Tyvärr har departementschefen och utskottsmajoriteten inte följt skogsutredningens tankegångar, och detta beklagar vi. Vi gör det därför att vi är övertygade om att s.k. öronmärkta pengar till skogsvård skulle få avgörande betydelse för den framtida råvaruförsörjningen. Återväxtåtgärderna skulle på ett helt annat sätt än nu kunna säkras. De nuvarande bestämmelserna för skogskonton ger ingen som helst garanti för att avsatta kontomedel kommer till användning för skogsvårdande åtgärder som t.ex. förbättrad skogshygien, röjning, gallring, skogsdikning etc. De föreslagna skogsvårdskontona skulle också om de genomfördes komma att innebära en nödvändig utjämning i tiden för skogsägarnas kostnader för skogsvård. Det är bara att beklaga att utskottsmajoriteten inte velat stödja en sådan för skogsbruket så betydelsefull åtgärd som en obligatorisk avsättning av pengar till skogsvård. I reservation nr 8 har vi reservanter rest krav på beståndsanläggning. Även i denna fråga har vi ansett skogsutredningens ställningstagande vara att föredra framför vad utskottsmajoriteten anser. Vi vill att riksdagen uttalar sig för att de krav på beståndsanläggningar som förordats av skogsutredningen skall ligga till grund för utformningen av tillämpningsföreskrifterna till skogsvårdslagen — märkligare än så är det inte. Mycket av de brister som på olika håll i landet finns har sin förklaring i de senaste årens dåliga återväxter, och vi kan inte finna annat än att detta är direkta effekter av för låga krav i tillämpningsföreskrifterna. svårföryngrade skogar. Här är det fråga om områden av speciell karaktär, där en felaktigt utförd gallring kan få mycket svåra konsekvenser för beståndets fortsatta utveckling. Detta har också flera remissinstanser framhållit. Det är f. ö. tydligt att skador redan uppkommit genom okunnighet eller vårdslösa insatser i samband med avverkningar. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra reservation nr 15 avseende skogsbruksplaner. I motionen 2278 har vi socialdemokrater betonat vikten av att det för varje skogsfastighet bör finnas en skogsbruksplan. Vid varje överläggning i fråga om den svenska skogsnäringen som vi under senare år haft inom vårt parti har framhållits hur angeläget det är att alla fastigheter, som har någon betydelse för skogsbruket, omfattas av en skogsbruksplan. Frågan har fått ytterligare aktualitet sedan vi nu fått en ny skogsvårdslag. För att den nya skogsvårdslagen och de riktlinjer som anges för avverkningar skall kunna genomföras i praktiken måste vi under 1980-talet få till stånd en plan för varje fastighet. Här har vi dock sagt att när det gäller mindre fastigheter bör en skogsbruksplan kunna omfatta flera fastigheter. Därigenom ökar man också förutsättningarna för den samverkan som i många fall måste ske i samband med större virkesuttag. På grund av den arrondering som på många håll i landet finns inom skogsbruket, kanske mest markerat i Kopparbergs och Värmlands län, måste flera skogsägare samverka för att över huvud taget kunna genomföra en skogsavverkning. Vi anser också att statligt stöd skall utgå i samband med att investeringar görs och planer upprättas, men att vi inte kan överlämna åt varje markägares godtycke när det gäller att bedöma om en plan skall upprättas eller inte. Här måste som vi ser det översiktliga skogsinventeringar växa fram. Herr talman! Med det anförda vill jag än en gång yrka bifall till reservationerna 4, 5, 8, I1 och 15.

Herr talman! Gunnar Olsson tar här upp förslaget att det skall vara en obligatorisk samrådsskyldighet mellan markägare och kommuner. Tanken är varken ny eller orginell. Den har fördelar ur sysselsättningssynpunkt, och den har även den fördelen att man skulle slippa använda kemiska medel, vilka i så hög grad oroar många människor. Men problemet med den utformning som det socialdemokratiska förslaget har är att man inför en form av kommunal vetorätt. Det skulle i sin tur innebära att det blev helt olika förutsättningar för skogsbruket i olika delar av landet, beroende på vilken inställning man har i kommunen. Till detta kommer att om kommunen säger nej, så skulle det utgå ersättning av statsmedel för att bekosta den manuella röjningen, som är dyrare. Denna ersättning skulle tas från de medel som den högre skogsvårdsavgiften ger. Det förtjänar då att påminnas om att från området söder om Dalälven, som har 40 96 av skogsmarksarealen, kommer 70 96 av skogsvårdsavgiften. I det området finns i huvudsak det privata skogsbruket. Det betyder, som jag sade tidigare, att det socialdemokratiska förslaget innebär att man tar från de små för att ge till de stora. Det är bondeskogsbruket som får betala den manuella röjningen på bolagens, statens och kyrkans skogar. Det är inget bra förslag. Men tanken som sådan har utskottet inte avvisat. Utskottet vill skicka över detta uppslag till regeringen med anhållan att riksdagen till hösten skall få ett förslag som bygger på en utvärdering av hur det kan förhålla sig med den kommunala vetorätten, om ert förslag skulle bifallas. För egen del tror jag mer på ett system där man i vanlig ordning kan gå till högre instans med ett överklagande.

Herr talman! Jag delar inte Anders Dahlgrens uppfattning. Detta är inte ett sätt att ta från de små och ge till de rika. Vad vi avser med vårt förslag är känsliga områden kring tätorter och områden där vi har ett rörligt friluftsliv. Det är inte alls säkert att det är en liten markägare som har den skog som gränsar till en tätort. I mitt eget hemlän har vi haft de allra största bekymren i östra Värmland, där Uddeholmsbolaget är den dominerande markägaren och även äger den skog som ligger i de känsliga områdena. I det fallet blir det inte alls fråga om att ta från en liten markägare och ge till en större.

Vi vet alla att den är dyrare än exempelvis besprutning via flygplan. Men detta har ingenting att göra med om det är fråga om små eller stora markägare.
Herr talman! Jo, Gunnar Olsson, det är det som är problemet, men det har ni inte satt er in i. Ni föreslår att 10 milj.kr. skall anvisas av de medel som skogsvårdsavgifterna ger för att betala den här merkostnaden. Jag har redan sagt att 70 96 av skogsvårdsavgifterna kommer från området söder om Dalälven, där det huvudsakligen finns privata skogsägare. Det innebär att ni villatt de privata skogsägarna, som inte använder kemiska medel, skall betala de merutgifter som uppstår därför att ni vill förbjuda storskogsbruken att använda kemiska bekämpningsmedel. Jag ställer i princip upp på ert förslag, men då måste pengarna tas från annat håll än från skogsvårdsmedel.
Herr talman! Det är väl så, Anders Dahlgren, att den största delen av skogsarealen ligger söder om Dalälven. Om vi vidtar en sådan här åtgärd för att tillgodose även miljöintressena — dessa måste hela tiden finnas med i bilden — tycker vi att det är rimligt att man solidariskt är med och betalar vad det kostar att möjliggöra en manuell röjning i stället för att bespruta dessa känsliga områden via flygplan. Vi vet att sådan besprutning ställer till en enorm oreda och åstadkommer den starka reaktion som vi mött, inte minst i vårt eget län. Dessutom ger den manuella röjningen sysselsättningstillfällen.
Herr talman! Låt mig först säga att jag hoppas att den skogsvårdslagstiftning som vi nu är i färd med att anta verkligen kommer att leda till att våra skogsmarkers produktionsförmåga utnyttjas så effektivt som möjligt utan att man därmed kommer i konflikt med naturvårdsintressen. Det kan inte vara rimligt att vi har rätt stora arealer ägda av passiva ägare som inte sköter sin skogsmark på ett sådant sätt att produktionsförmågan tillvaratas. Men jag kommer nu att begränsa mitt inlägg till några synpunkter på frågan om åtgärder för en intensifierad skogsvård i Norrland, som vi har haft anledning att diskutera vid rätt många tillfällen tidigare i den här kammaren. Det var redan på 1960-talet som vi från Norrlands skogsägare ställde krav på stöd till åtgärder för en intensifierad skogsvård. Vi hade jämförelsematerial från Finland, där man hade kommit i gång med den här verksamheten tidigare och nått utomordentligt goda resultat genom en skogsvård i dessa former. Detta krav ställde vi givetvis med anledning av att vi i norra Sverige hade stora skogsmarksarealer med låg bonitet och med mycket långa omloppstider. Vi ansåg det rimligt att statsmakterna ställde medel till förfogande för att delvis bekosta de skogsvårdsåtgärder som var så utomordentligt angelägna. Det dröjde rätt länge innan vi fick igenom våra förslag. 1974 framlades i alla fall en proposition om anslag för en intensifierad skogsvård i Norrland. Det sades också vid det tillfället klart ifrån att en sådan här verksamhet bör pågå minst under en tioårsperiod för att man skall se vilka resultat som kan uppnås. Det är ingen överdrift att säga att vi fick en explosionsartad utveckling av dessa skogsvårdsarbeten. Jag skall helt kort redovisa några siffror från mitt eget län. När det gäller t.ex. markberedning var det 1970 inte mer än 900 hektar som markbereddes, men år 1978 markbereddes 9 000 hektar. Vi hade egentligen ingen planeringstradition i dessa bygder, utan återväxten fick ske genom självföryngring. Det var på de enskilda skogsbruken och på domänverkets marker ungefär likadant. Men under det senaste året har vi haft en planteringsverksamhet som har inneburit att vi på plantskolan fått fram 20 miljoner plantor. Det har erfordrats ca 25 000 dagsverken för att få ut dessa plantor i skogen. Denna verksamhet har alltså gett en otrolig mängd arbete. Det har inte bara skett en verksamhet med stöd av statsbidragen. Skogsägarnas egeninsats har också under den här tiden mer än fördubblats. Nu har man enligt vad som sägs från skogsvårdsstyrelsen kommit fram till att när det gäller de nya hyggena skall skogsägarna ta hand om den vård som bör ske efter det att skogen har huggits ut, och det löper friktionsfritt. Men vi har åtskilligt med gamla hyggen som måste saneras och där insatser behöver göras. Dessa skogsvårdsinsatser har omfattat ca 2 600 skogsvårdsobjekt inom vårt län under de senaste åren. Därtill skall givetvis läggas att det sker skogsvård i rätt stor omfattning utöver de skogsvårdsobjekt som får stöd av de medel det här gäller. Man kan följaktligen säga att det är få regionalpolitiska åtgärder som har varit så utomordentligt billiga och som har gett så utomordentligt fina resultat som just denna satsning på intensifierad skogsvård i Norrland. Propositionen innehåller visserligen en fortsatt satsning på en del skogsvårdsåtgärder, men det är långt ifrån vad som förekommit tidigare. Det blir en i rätt stora områden mycket väsentlig försämring, och skogsvårdsmyndigheterna är utomordentligt bekymrade över denna förändring. Jag har sagt tidigare att målsättningen var att verksamheten skulle pågå i minst tio år och att den sedan skulle omprövas. Man var också helt överens om att de medel som anslås skulle tas direkt ur budgeten. Det är därför ytterligt förvånande att socialdemokraterna i år bestämt hävdar att om ett sådant här stöd skall utgå i fortsättningen, så skall det utgå av medel som kommer från en höjd skogsvårdsavgift. Vi tycker att det är långt ifrån rimligt och långt ifrån förenligt med den form av regionalpolitiska insatser som gjorts tidigare att just de som är i behov av regionalpolitiska insatser skall betala för att dessa insatser kommer till stånd. Jag har sagt tidigare att det sker självfallet åtskilligt av skogsvårdande insatser även utanför det här programmet. Det innebär följaktligen att de som själva gör dessa insatser skall dels göra insatserna, dels betala för de insatser som görs av andra. Det har aldrig tillämpats ett sådant system förut. När det gällt att satsa på en åtgärd som är till för att skapa dels en större produktion av skog, dels fler arbetstillfällen har man aldrig tillämpat systemet att just de som berörs av verksamheten också skall betala insatsen. Här är det fråga om en insats som är av så stor samhällsekonomisk betydelse att det rimligen inte borde vara någon diskussion om hur den skall betalas.

Herr talman! Bara några ord med anledning av det senaste Filip Johansson sade. Först och främst är jag naturligtvis tillfredsställd med det resultat han menar är följden av den proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1974. Det är säkerligen riktigt att den har betytt mycket för skogsvården i Norrland. Sedan är det ju på det sättet att i det ekonomiska läge som vårt land befinner sig i har vi fått pröva — från den socialdemokratiska sidan i varje fall — olika vägar för att komma fram till en litet bättre balans i budgeten än den vi har, försöka komma bort från det stora underskott som vi f.n. har i statsbudgeten. Vi har då prövat om det inte är rimligt också att låta olika verksamheter — i det här fallet skogsbruket — medverka i något högre grad för att finansiera de åtgärder som är till gagn för näringen i fråga. Den kritik som vi nyss har fått i det här sammanhanget har bestått i att man har sagt att det är fel att vi på det sättet belastar de södra delarna av landet med kostnader för åtgärder som genomförs i de norra delarna. Man har menat att den typen av solidaritet mellan de södra delarna av landet och de norra delarna inte skulle vara befogad. Jag tycker att det är litet förvånansvärt om Filip Johansson är av samma uppfattning. Tycker inte Filip Johansson att det i och för sig kan vara relativt rimligt att se skogsbruket i vårt land som en enhet? Där de goda förutsättningarna finns borde man väl i solidaritetens namn, inom ramen för den skogsvårdsavgift som vi rör oss med för att finansiera olika åtgärder, kunna vara med och hjälpa till att bära den del av kostnaden för åtgärder som behöver vidtas i de norra delarna och på det sättet få till stånd en utjämning inom landet.

Herr talman! Ja, Svante Lundkvist, också jag är glad över att vi äntligen lyckades få den socialdemokratiska regeringen att förstå det här, men det tog åtskilliga år innan man från det hållet verkligen insåg att detta var åtgärder som var angelägna. Jag har tidigare nämnt att vi kunde påvisa att man i Finland gjort utomordentligt stora framsteg på detta område, och det var mot denna bakgrund som vi framlade detta förslag. Men, som sagt, det tog lång tid innan det gick att få det genomfört. Nu när förslaget äntligen blivit genomfört och när vi under en del år har fått så utomordentligt goda erfarenheter, ja, då vill socialdemokraterna med sina förslag omöjliggöra en fortsättning. Då säger Svante Lundkvist att det väl ändå är riktigt att man belastar skogsägare i andra delar av landet för att få en skogsvård genomförd uppe i Norrland. Vi har tyvärr varit i den situationen att vi gång efter annan fått räkna med t.ex. beredskapsarbeten för att få fram t.ex. vägar och annat. Men nog har vi solidariskt ansett att dessa pengar skulle betalas direkt ur statskassan och inte via några omvägar så att vissa grupper skulle tvingas ställa upp för att få detta genomfört. Alternativet blir att mycket av skogsvården kommer att få utföras i form av beredskapsarbeten, och pengarna för dessa beredskapsarbeten kommer att tas direkt över budgeten. Skillnaden är bara att det kommer att kosta så ofantligt mycket mer än det gör genom det sätt på vilket man har kunnat ordna skogsvården med de pengar som man nu har anvisat till skogsvårdsarbeten i de norra delarna.
Herr talman! För det första är det så att vi är anhängare av att detta program skall fortsätta och att bidragsprocenten skall vara densamma som den som utgått hittills. Vi förstår värdet av dessa insatser i Norrland. För det andra är det inte märkligare att man visar solidaritet inom det här kollektivet än den solidaritet som vi får visa varandra inom andra kollektiv.
Herr talman! När Svante Lundkvist själv var ansvarig för att detta skulle komma i gång var det inte tal om att man skulle höja skogsvårdsavgiften med som nu är fallet 14-15 gånger den skogsvårdsavgift som f. n. gäller. Att genomföra detta är i allra högsta grad orimligt. Det skulle belasta även skogsägare i Norrland så mycket att de starkt skulle ifrågasätta om det är rimligt att genomföra en sådan ”reform” under sådana premisser.

Herr talman! Vi tycks åtminstone vara ense om en sak, nämligen om den stora betydelse svensk skogsnäring har för samhället från såväl handelspolitisk som sysselsättningspolitisk och regionalpolitisk synpunkt. Vidare tycks vi vara eniga om att skogen, rätt skött, är en av de få förnyelsebara råvarukällorna i vårt land. Målet måste helt enkelt långsiktigt vara att producera råvara till industrin. Därför noterar jag med en viss förvåning Svante Lundkvists angrepp på bondeskogsbruket. Det är nämligen så, Svante Lundkvist, att i bondeskogsbruket finns den kategori skogsägare som i stort arbetar med de hektarkubikmassor som vi behöver för att kunna utnyttja vår skogsmark till fullo. Långsiktigt skall vi nämligen arbeta med ett betydligt större virkeskapital än f.n. Domänverket och bolagsskogarna arbetar i dag med kubikmassor på ca 100 m? per hektar, och vi behöver komma upp till en nivå där bondeskogsbruket befinner sig i dag, ja, faktiskt lite högre, nämligen 140-150 m? per hektar. Därmed, herr talman, har jag inte på något sätt urskuldat de skogsägare som inte sköter sin skog, men jag vill poängtera att det inte finns mycket mer kubikmassa att ta i bondeskogsbruket. Vi skall inte minska de kubikmassor vi nu har. I detta sammanhang skulle jag vilja säga att man främst på socialdemokratiskt håll har talat om planering, planläggning, beredskapsplanläggning för avverkning osv. Jag skall inte gå in på dessa frågor utan bara säga att jag för min del inte tror ett dugg på att en planering kommer att tillföra svensk skogsindustri några större kvantiteter än dagens. Jag tror att det blir en planering för planerandets egen skull. Problemet för svenskt skogsbruk i dag är den dåliga lönsamheten. Skall vi långsiktigt kunna producera skogsråvara, måste skogshanteringen vara ekonomiskt lönsam. Jag vill därför, herr talman, att det i skogsvårdslagens 1 § skrivs in ett lönsamhetskrav i enlighet med det moderata yrkandet i reservationen 6, som jag härmed yrkar bifall till. I propositionen förordar departementschefen ett skogsbruk här i landet med en årlig tillväxt och avverkning på ca 75 miljoner skogskubikmeter. En förutsättning för detta är enligt 1973 års skogsutredning en betydligt bättre beståndsanläggning än den nuvarande. I utredningen talas det om att man skall återgå till 1950-talets beståndsanläggningar, och detta skulle innebära en avsevärd skillnad i förhållande till dagsläget. 1950-talets beståndsanläggningar var betydligt bättre. Gunnar Olsson sade att skogsvårdslagens krav måste skärpas när det gäller skyldigheten att svara för plantering, återväxt och beståndsanläggning. Tyvärr är det bara så, att våra kära snytbaggar inte läser tillämpningsföreskrifter, utan de arbetar på sitt speciella sätt. Vi kan bara konstatera att vi har problem med återväxten. Även om departementschefen i propositionen på flera ställen har uttalat sig för dessa krav, vilka även utskottet ställer sig bakom, går utskottet emot en tillfällig återgång genom dispens från förbudet att använda DDT som skydd mot angrepp på plantorna av snytbaggar. Produktkontrollnämnden har nu godkänt ett par nya preparat för användning på det här området. Vi skogsägare ställer i dag mycket stora förhoppningar på dessa preparat och hoppas att de skall visa sig lika effektiva som DDT och inte medföra några ytterligare miljöprobiem. Till dess effekterna av dessa nya preparat klarlagts yrkar jag dock bifall till reservationen 2. I den moderata reservationen 3 har vi tagit upp trädslagssammansättningen. I all korthet vill jag bara säga, att om vi på lång sikt skall kunna upprätthålla en tillräcklig kubikmassa och producera värdefullt virke, främst barrvirke, måste vi åtminstone i ungskogarna, planteringar osv., kunna hålla efter lövslyt. Men jag skulle också vilja ta upp contortatallen, som har diskuterats här. Beträffande contortatallen delar utskottet den i propositionen och i olika motioner uttryckta uppfattningen att försiktighet rent allmänt bör iakttas när det gäller att införa främmande trädslag här i landet. Därom råder inga delade meningar. Men utskottet säger att man inte är beredd att i dag förorda ett temporärt förbud mot fortsatt inplantering. Hittillsvarande erfarenheter av contortaodlingen är goda. Några allvarliga kalamiteter är inte kända. Trädslaget har ändå en virkesavkastning som betydligt överstiger vad våra inhemska presterar, och förmågan att överleva efter utplantering synes vara klart bättre. Jag vill också konstatera att även så långt ned som på sydsvenska höglandet har vi frostkänsliga marker som är svåra att föryngra, där vi också tror att försök med contortatallen skulle vara intressanta. Motiven för contortaplantering just nu är att man med snabbväxande träd vill bygga upp ett förråd av avverkningsbar skog. Denna skog skulle utnyttjas i den av skogsutredningen påtalade virkessvackan någon gång i början av 2000-talet, då det annars på grund av skogens åldersförhållanden skulle råda virkesbrist. Att nu stadga förbud eller hårda restriktioner mot fortsatt, begränsat införande av contortatall skulle medföra att berörda företag — främst domänverket och vissa bolag i Norrland — omedelbart måste dra ner sina nuvarande avverkningsprogram. Utskottet har inte lagt några produktionsaspekter på contortaodlingen utan endast beaktat de risker som kan föreligga. Vi anser att den långsiktiga målsättningen beträffande contortaplanteringen bör vara betydligt mer begränsad än som antas i skogsutredningens alternativ 2 — det högre alternativet — dvs. en successiv uppbyggnad av contortaskog till ca 1,9 miljoner hektar om 50 år. Olika skogsföretag har förklarat att contortaprogrammen kommer att nedtrappas sedan tillräckliga arealer planterats för att möta den befarade bristsituationen när det gäller avverkningsmogen skog om några decennier. Uppenbarligen innebär ambitionen att uppnå just denna effekt — alltså att inom den närmaste perioden uppnå en erforderlig areal contortaskog — en betydligt lägre insats på sikt än vad utredningen föreslagit i sitt alternativ 2. Ett sådant tidsbegränsat planteringsprogram är enligt vår uppfattning väl förenligt med de allmänna försiktighetskrav som vi liksom föredragande och utskott har uppställt. Jag skall, herr talman, sedan gå över till skatteutskottets betänkande nr 49, där man behandlar skogsvårdsavgiften. Jag vill börja med att konstatera att jag inte anser att skogsvårdsavgiften på något sätt är självklar, utan dess vara eller inte vara kan mycket väl diskuteras. I propositionen föreslås en höjning av avgiften från 0,9 ? oo, och i vår partimotion 2274 från moderata samlingspartiet avstyrks den föreslagna höjningen och även ändamålet med de influtna medlen. Svante Lundkvist har i ett flertal inlägg uppehållit sig vid skogsvårdsavgiften. Han sade ungefär följande: Motivet för avgiften är att vi måste vara solidariska. Den skall utjämna de olika förutsättningar som råder i olika delar av landet. Det är inte mer än rimligt att skogsbruket i någon mån medverkar till finansieringen av skogsvårdsåtgärder, osv. — Det är här inte fråga om att medverka i någon rimlig mån. Det rör sig nämligen om oerhört stora belopp, åtskilliga miljoner. Jag skall inte gå in i den diskussionen just nu. Jag tycker att Anders Dahlgren på ett utomordentligt sätt har bemött Svante Lundkvist i det här avseendet. Men jag skulle ändå vilja understryka, att förslaget innebär att skogsbruket skall finansiera en regionalpolitisk satsning och en omfördelning av medlen från söder till norr. Då som bekant privatskogsbruket dominerar i södra och mellersta Sverige och bolagsoch statsägt skogsbruk i norr, innebär det i praktiken en omfördelning från bondeoch privatskogsbruk till bolagsoch statsägt skogsbruk. Det går inte att dementera. I vår motion föreslår vi, herr talman, att skogsvårdsavgiften används för sådana ändamål som är till nytta för det samlade skogsbruket och inte anslås till åtgärder som föreslås vara statsbidragsberättigade. Vi föreslår att skogsvårdsavgiften används för tillämpat skogsforskningsoch utvecklingsarbete som bygger på grundforskning. Avgiften skulle utgöra en del av skogsnäringens medel för finansiering av branschinstituten. På detta sätt kommer hela skogsnäringen att bidraga till pågående forskningsoch utvecklingsarbete, vilket inte är fallet f. n. Denna forskning är synnerligen angelägen, och förutsättningarna för dess genomförande är att den tillförs erforderliga medel. Vi föreslår därför, herr talman, att skogsvårdsavgiften används för detta ändamål. Jag yrkar bifall till reservation nr 2 vid skatteutskottets betänkande nr 49.
Herr talman! Jag skall inte upprepa vår argumentering för skogsvårdsavgiften. Anledningen till att jag begärde ordet var egentligen att Sven Eric Lorentzon sade att jag hade angripit bondeskogsbruket. Vad jag gjorde var att jag konstaterade att det när det gäller skogsvård i vissa avseenden finns eftersläpningar, i första hand inom det privatägda småskogsbruket. Jag skulle kunna tillägga att också när det gäller det som i dag är bekymmersamt, nämligen avverkningarna, vid jämförelser mellan avverkningsvolymen i dag i småskogsbruket och i storskogsbruket kan man konstatera en betydligt lägre avverkning i småskogsbruket. Detta medverkar naturligtvis till de bekymmer som vi har för tillgången till virkesråvara. Jag har i mitt huvudanförande sagt att det finns många skogsägare som sköter sin skog föredömligt. Jag tillade att jag föreställer mig att dessa skogsägare borde vara lika intresserade som vi andra av att också de som inte sköter sin skog bra gjorde insatser av det slag som här diskuteras på skogsvårdens område. Jag fattade också Sven Eric Lorentzon så att detta är hans mening. Därför vill jag bara bestrida försöket att påstå att jag har gått till något slags generellt angrepp mot bondeskogsbruket — det har iag inte gjort. Men jag tycker att vi alla har ett intresse av att få bättre ordning på sådana insatser inom skogsvården som är angelägna, oavsett var de förekommer. Vi måste konstatera att det föreligger en viss eftersläpning inte minst på grund av de många små och splittrade enheterna inom småskogsbruket.
Herr talman! Jag vill säga några ord till Sven Eric Lorentzon, som erinrar om moderaternas reservation om lönsamhetskriterier, vilken också gäller utformningen av 1 § i förslaget till ny skogsvårdslag. 1 § föreslås få följande lydelse: ”Skogsmark med dess skog skall genom lämpligt utnyttjande av markens virkesproducerande förmåga skötas så att den varaktigt ger en hög och värdefull virkesavkastning. Vid skötseln skall hänsyn tas till naturvårdens och andra allmänna intressen.” Vi har i utskottet diskuterat denna fråga ganska ingående och i betänkandet kommenterat jordbruksministerns tankegångar på denna punkt. Vi har framhållit att det på skogens ekonomi måste ställas rimliga krav på lönsamhet. Detta gäller både skogens skötsel och uttagen av skogsråvara. Utskottet ansluter sig till jordbruksministerns bedömning i detta avseende och skriver bl.a.: ”Liksom denne anser utskottet det vara självklart att skogsnäringen måste verka i överensstämmelse med de övergripande samhällsekonomiska målen och i samspel med andra samhällssektorer. Det innebär bl.a. att näringen måste bidra till att uppfylla målen om full sysselsättning, ekonomisk tillväxt, regional balans och balans i utrikesbetalningarna men också målen för miljövårdsoch naturvårdspolitiken.” Vi anser att det ändå på sitt sätt finns inskrivet ett lönsamhetskriterium. Jag tycker därför att vi borde kunna bli överens om vilka slutsatser man bör dra efter ett noggrant studium av 1 § i den nya skogsvårdslagen. Kravet på att återinföra DDT har vi diskuterat tidigare här i kammaren. Vi bör, tycker jag, vara överens om att vi må hitta andra sätt att få till stånd en skogsföryngring än genom att använda dessa gifter, t.ex. genom en bättre markberedning eller genom mera forskning kring de insektsangrepp som åstadkommer stora skador. Detta förutsätts också i propositionen. Det är ingalunda så att staten lämnar den här frågan åt sitt öde, utan man satsar åtskilligt i budgeten.
Herr talman! Jag vill börja med att bemöta det sista som Börje Stensson sade. Markberedning och forskning räcker inte. Så länge vi inte har nått fram till godtagbara möjligheter att få till stånd en föryngring, är svenskt skogsbruk illa ute. Vi kan inte bara tala om kraftfullare föryngringsåtgärder, utan vi måste även ha de praktiska möjligheterna att genomföra dem. Enligt mina anteckningar talade Svante Lundkvist om de stora bristerna på privatskogsbrukets område, särskilt småskogsbrukets. Anders Dahlgren har redan bemött detta, och jag skall inte förlänga den här debatten med att diskutera den frågan ytterligare. Jag uppfattade ändå Svante Lundkvists anförande som ett ganska fränt angrepp på bondeskogsbruket. Har jag missuppfattat Svante Lundkvist, ber jag om ursäkt. I så fall är vi kanske betydligt mer ense än vad den här debatten har givit sken av. Men jag fick den bestämda känslan att hans anförande var ett ganska hårt frontalangrepp mot bondeskogsbruket.

Herr talman! I riksdagskatalogen finns, såvitt jag vet, endast en ledamot med yrkestiteln skogsbrukare. Det innebär inte, herr talman, att jag är mer kunnig än någon annan på det här området. Jag är, liksom många andra, dock praktiskt engagerad och verksam på detta område. Utgångsläget för skogsbruket i det här landet är i dag bättre än någonsin förr. Jag tänker då först och främst på råvarutillgångarna. Aldrig tidigare under detta sekel har vi haft så mycket skog som nu. När seklet var ungt hade vi i Småland mellan 50 och 60 m? per hektar. I dag har vi 2,5 gånger mer. Mot den bakgrunden är naturligtvis påståendet att enskilda markägare inte skulle sköta sin uppgift felaktigt. 80 ?6 av skogen i Jönköpings län ligger i bondehand. Jag är av samma mening som Svante Lundkvist. Den uppfattning som genomsyrade hans anförande var att den som inte använder marken på ett riktigt sätt, han bör inte ha ansvar för svensk jord och svensk mark. Men jag tillhör dem som anser att vi kan höja produktionen i det här landet med ytterligare 30-40 96 på redan befintliga marker. Det sker inte främst genom tekniska åtgärder, utan genom en utveckling av vårt biologiska kunnande. Det är en framgång att man i den här debatten inte har diskuterat socialisering, vilket annars ofta förekommer i skogsdebatter.

; När man talar om vikten av att bedriva en god skogspolitik utifrån vissa lönsamhetskriterier — som moderata samlingspartiet gör i en reservation — måste man dock enligt mitt förmenande därvid också klart framhålla att ett sådant krav måste sammanföras med kravet på ett uthålligt skogsbruk — i praktiken för evärdlig tid — byggt på biologiska förutsättningar. Min uppfattning är att det är fel att bedriva ett jordoch skogsbruk under sådana förutsättningar att man anser sig behöva använda gifter, exempelvis DDT, i skogen. Vi uppnår inte balans med naturen, om vi inte följer de lagar som denna själv har skapat. De skador som i stor skala kan förorsakas av insekter beror ofta på att vi själva medverkar till förutsättningarna för dessa skadeinsekters utbredning. I ett riktigt bedrivet skogsbruk blir skadorna däremot tolerabla, och de påverkar i relativt ringa mån avkastningsresultatet. Jag kan alltså inte följa reservationen i det sammanhanget.

Det är ett intressant resonemang som förs i centerns reservation nr 16 om klenvirkesstöd. Utförligt redovisar man där fibrernas omhändertagande för omvandling till energi. Mycket av detta tycker jag emellertid är spekulationer. Visst finns det betydligt bättre biprodukter att tillgå än dem som vi i dag kan utnyttja för uppvärmningsändamål; det är inget tvivel om den saken. Jag arbetade i flera år under 1960-talet för sågverksindustrins räkning med de här frågorna. Jag mötte då motstånd från företagare, från kommuner och från bönder, och jag mötte motstånd också från facket, som inte heller ville att man skulle syssla med sådant — man sade att det var ett arbetskrävande och smutsigt jobb. Det kanske blir lättare att göra det nu, när oljan stiger i pris; att den gör det är det väl ingen tvekan om. Men energiskogarna måste ses mot bakgrund av fibrernas bästa förädlingsvärde. Visst finns det fuktiga områden, där energiskog kan passa utmärkt väl, men vi behöver i dag utnyttja all mark till den bästa råvara som det går att producera. Däremot kan man gärna tala om framställning av metan, metanol och syntetisk bensin som intressanta aspekter på frågan om att utnyttja en del av råvarorna ur den svenska skogen. Herr Lundkvist talade om skandalen med råvaran som inte kommer fram i ett, tycker jag, annars väl avvägt anförande. Jag har, herr Lundkvist, tillsammans med sågverksindustrin uppvaktat åtminstone två socialdemokratiska jordbruksministrar angående bättre och vettigare vägar för att få en jämnare avsättning från jordbruk till industri. Vi fick emellertid egentligen aldrig några sådana förslag av de två jordbruksministrarna. Om industrin i dag kör för fullt, så finns inte råvara i tillräcklig utsträckning i vårt land. Det räcker inte med de 75 miljoner m? som vi har, om man skall utnyttja industrins reella investeringar. En sågverksindustri i dag skulle mycket väl, om det hela vore riktigt upplagt, kunna köra med parskift för att utnyttja sin kapacitet och sina förutsättningar, vilket nu inte sker. Nej, jag tror i det här sammanhanget att det är nödvändigt med stimulans i stället för, som jag tyckte mig spåra i Svante Lundkvists anförande, byråkratisk styrning av den här verksamheten. Felet är att industrin fått växa över skogens tillgångar. Här är det alltså fel, och felet ligger också, Svante Lundkvist, i de åtgärder som ni vidtagit i tidigare sammanhang. När jag nu sagt detta vill jag bara avsluta med att gå in på den motion, nr 2277, som jag väckt när det gäller skogsbilvägarna. Motionen har avstyrkts av utskottet, egentligen utan särskilda kommentarer. Den som känner till förhållandena vet att vårt skogsbilvägnät i södra och mellersta Sverige tillkom under 1940 och 1950-talen. Det befinner sig i ett sådant skick att det inte passar för dagens materiel, för dagens bilar o. d., med tanke på bärigheten och med hänsyn till det starka slitage som skett sedan vägarna anlades. Jag har i min motion sagt att den senaste skogsutredningens välmotiverade förslag i denna fråga är nästan helt eliminerade i propositionen, och kvar står ett av rambeloppens otillräckliga anslag. Vidare säger jag i motionen att det kan konstateras att bidragsprocenten inom området utanför den inre zonen är satt till högst 60 26. Att den högsta bidragsprocenten endast får utnyttjas inom gränsområdet till det skogliga stödområdets inre zon innebär stora begränsningar i dispositionen av pengar till områden där de skulle göra den bästa nyttan. Man har i propositionen inte klart för sig att det skogsvägnät som byggdes upp åren före och strax efter kriget i södra och mellersta Sverige i dag är i behov av en ordentlig upprustning för att skogsnäringen skall kunna klara skogsindustrins transportapparat och skogsbrukets nödvändiga rationalisering. Det måste betecknas som synnerligen missvisande att propositionen avvisar förslagen med hänvisning till att bidrag till underhåll i dessa fall skall utgå från anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar under sjätte huvudtiteln. Jag har pekat på några möjligheter, och jag har föreslagit att man skall återsända denna del av propositionen till jordbruksministern för beaktande Det kan tänkas att beloppen behöver ökas inom de drabbade områdena. Byt ut bidragsprocenten eller sänk densamma och ersätt delar därav med statliga kreditgarantier efter speciella riktlinjer. Genom att man prioriterar planläggning, där markägaren är beredd att inrymma planerna i det lokala vägnätet, kan särskilda bidrag lämnas och nybyggnad ske med statliga kreditgarantier. Det är alltså några av de förslag som jag ställt i sammanhanget och som utskottet icke har biträtt. Herr talman! Jag vill med det här säga att jag stöder de reservationer vid jordbruksutskottets betänkande nr 30 som har Hans Wachtmeister som första namn, utom reservationen 2.

Herr talman! Jag har mycket stor respekt för Carl-Wilhelm Lothigius skogliga kunnande, och jag beklagar att riksdagen fortsättningsvis inte kommer att få del av hans friska synpunkter, ofta orädda och personliga. Men jag vill gärna korrigera honom på en punkt, och det gäller de speciella energiskogarnas framtid, som han sade var spekulation. Jag vill erinra om att vad vi i vår motion och reservation i första hand har talat om är ett utnyttjande av det virkesavfall som i dag inte tas till vara. Vi menar att det till mycket stor del skulle kunna ersätta den importerade oljan. Vad det blir av de odlade energiskogarna får vi ta ställning till när forskningen är framme vid sådana resultat att vi har en grund att stå på.

Herr talman! Jag begärde ordet för att få tillfälle att ge en kort kurs i skogsbrukets elementa, närmast föranledd av Bertil Måbrinks fantastiska uppgifter om 28 miljoner m? som är att hämta genom att avverka fröträd. Men eftersom det förefaller som om den uppgiften bygger på ett missförstånd antingen från hans eller min sida, skall jag avstå från det. Jag skall inte nu ta tiden i anspråk. Bertil Måbrink och jag får väl sedan göra upp den saken bakom knuten. Nog finns det att göra i skogen, jag är helt ense med Bertil Måbrink i det avseendet. Men vi måste hålla utgifterna inom rimliga gränser. Vi kan naturligtvis ägna oss åt att stamkvista vartenda träd och därmed bereda t. 0. m. fler människor arbete än Bertil Måbrink menade. Men det blir för dyrt —-vi får förbehålla de allra bästa stammarna, dem som alltså skall bli timmer av högsta klassen, sådan vård. Låt mig, när jag ändå har ordet, tala litet om vad skogsvården kostar. Planteringen går i dag på mellan 4 000 och 6 000 kr. per ha. Då är inbegripet omplanteringar med anledning av snytbaggeskador. Har jag turen att slippa dem, kanske jag kan hålla planteringskostnaderna inom ramen 2 300-3 000 kr., inkl. plantor och markberedning. Den första röjningen i 20-årsåldern, som inte lämnar något som helst utbyte, går på ungefär 600 kr. per ha. Slyröjning med kemiska preparat —-som jag inom parentes inte tycker om och inte heller använder inom min förvaltning — kostar 225 kr. per ha. Det räcker med en omgång. Manuell röjning måste göras två å tre gånger. Man kommer då upp i en utgift på ungefär 1800 kr. per ha. Vill man hålla goda viltstammar, tillkommer besprutning av plantorna. Det är inte en giftbesprutning i ordets rätta mening, utan det är en besprutning med ett ämne som luktar så illa att det helt enkelt avhåller viltet från att äta plantorna. Det kostar 1 000 kr. till per ha. Alla dessa utgifter plus gallringskostnadernas nettobelopp måste förräntas under tiden fram till slutavverkningen. Det gäller oberoende av om det är stat eller enskild som äger skogen. Därför kan vi helt enkelt inte låta skötselkostnaderna svälla ut hur mycket som helst. Jag vill här citera en del av det tal som landshövding Rolf Edberg höll vid lantbruksveckans öppnande för fem år sedan: ”Över landytor, som en gång var sterila som månlandskap, har tidsåldrarna penslat en tunn hinna av mull. Så tunn är denna hinna, att inte den finaste pensel skulle kunna dra dess motsvarighet på någon glob. Där den är som tjockast är den bara några bråkdelar av någon miljondel av jordradien. Men denna hinna är betingelsen för vad vi innefattar i begreppet organiskt liv Det är den hinnans vård som måste gå före allt annat. Det är därför som vi skall akta oss för att genom alltför detaljerade centrala föreskrifter bädda för arealmässigt utbredda kalamiteter. Det är därför vi inte skall vara så stelbenta att vi bara tillåter en form av slutavverkning.